Herr talman! När England hade devalverat pundet uppstod frågan, hur Sverige — och Norden över huvud taget — skulle göra. Jag läste i en dansk seriös tidning att en av ministrarna i Danmark och en av ministrarna i Norge omedelbart hade begett sig hit för att få ett resonemang om läget. Enligt tidningen, vars uppgifter jag inte har någon anledning att betvivla, fick resenärerna beskedet: I herredagsmän, reser icke så fort; vad göras skall är allaredan gjort. Det är alltså ett praktprov på s.k. nordiskt samarbete. Nåja, meningarna var delade beträffande devalveringens genomförande. Jag hade den uppfattningen att det skulle bli en hel del förluster för vårt lands näringar, om vi inte följde med en bit på väg i devalveringen, särskilt om Danmark och Norge gjorde så. Jag gav uttryck för den meningen. Sedan jag fått klart för mig att devalveringsbeslutet var fattat sade jag emellertid klart ifrån: Nu, när saken är passerad, händer ingenting. Någon devalvering blir inte av. Danskarna for som vi vet hem och devalverade den danska kronan till hälften. Norrmännen devalverade inte. När jag säger att meningarna är delade så tänker jag inte minst på en man som fört fram sin synpunkt i en artikel i Aftonbladet. Han är ekonom — jag vet inte om finansministern möjligen känns vid honom, men han lär vara partivän till finansministern. Han heter Bo Södersten. I Aftonbladet har han skrivit en artikel under rubriken »Devalvering eller arbetslöshet». Jag vet inte om finansministern läser denna tidning, men Bo Södersten säger i artikeln att det kanske inte är helt orealistiskt att tänka sig att en del av valutareserven skulle lämna Sverige vid en eventuell spekulation mot kronan. Det var just vad som skedde; han hade uppenbarligen rätt. Jag har aldrig tidigare anat att jag ägde så stort inflytande i utlandet att man skulle ta större hänsyn till mig än till hela regeringen och riksbanken. Sedan talas om att vi är beroende av utvecklingen i andra länder. Visst är vi det, och det finns därför anledning att göra jämförelser med förhållandena i andra länder. Jag kan återge en sådan jämförelse ur en tidning som utkom för några dagar sedan. Där fram håller man att vårt land under fyraårsperioden t.o.m. 1968 hade en 14 procentig produktivitetsökning, medan OECD-länderna hade en 19-procentig ökning. Därefter tillägger man: Därest Sverige hade kunnat följa med i OECD sammanhang och varit lika duktigt som OECD-länderna under de gångna fyra åren, skulle vi totalt ha haft ungefär sex miljarder kronor mera att röra oss med och finansministern bortåt tre miljarder. Det är fakta som vi måste ta fasta på, om vi nu skall börja att också studera förhållandena i andra länder, vilket jag inte har någonting emot. Vad finansministern här säger om virkespriserna är rena fantasier. Skogsägarna hade inga krav på oförändrade priser. Tvärtom innebar den första uppgörelse som träffades en 12-procentig sänkning av priserna trots kostnadsstegringar. I den mån man inte har avverkat, beror detta på att det inte gått att sälja virket. Jag hoppas finansministern håller skogsägarna räkning för att de inte lägger upp virke och låter detta ruttna när det inte behövs i industrierna på grund av produktionsbegränsningar. Sedan har jag mycket svårt att förstå finansministern när han säger att de till arbetslöshetskassorna anmälda, 1,2 miljon människor, skulle vara motståndare till att de som står utanför kassorna också får en försäkring. Jag vill inte tro så illa om svenska folket, att man skulle missunna utomstående detta om man vet att man själv inte skall få det sämre, även om finansministern menade detta. Man kan inte planera för olika lägen, framhåller finansministern. Varför kan man inte göra det? För efterkrigstiden planerade vi för en stor och svår arbetslöshet som sedan aldrig kom. Det blev raka motsatsen, en expansiv konjunktur. Skulle det då inte ha varit riktigt att även göra upp en prognos för en utveckling åt andra hållet? Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara svårt att ställa en sådan dubbel prognos. Inte heller kan jag se att det skulle vara till någon nackdel, utan tvärtom.

Herr talman! Jag kanske får börja med att ge finansministern en komplimang för hans trevliga tonläge och hans förmåga att debattera sakligt inom ramen för vad som är möjligt då han försvarar den politik som han företräder. När man debatterar på det sättet blir debatten trevligare — man behöver inte anstränga rösten när man skall argumentera, det räcker med att anstränga hjärnan. — Därmed må det vara nog med vänligheter. I hela sitt resonemang om budgeten föll finansministern konsekvent tillbaka på de utländska konjunkturerna och underströk därmed det berättigade i min kritik, att man när man diskuterar Sveriges ekonomiska möjligheter inte får, så ensidigt som finansministern gjorde, hänga upp sig på vad som händer ute i världen. En konjunkturuppgång i omvärlden är trolig, men vi vet inte när den kommer och hur omfattande den blir. Förra året gjorde finansministern, som säkerligen både han själv och vi andra minns, precis samma prognoser beträffande hösten 1967, nämligen att konjunkturerna skulle vända. Så skedde inte, utan exportkonjunkturen stagnerade för Sveriges vidkommande. Det är framför allt mot den bakgrunden som man är orolig när finansministern återger konjunkturinstitutets prognoser och tror att exportökningen i år skall bli 1 procent högre än vad konjunkturinstitutet från sakliga utgångspunkter har kommit fram till. Men låt gå för att det, herr finansminister, blir den väntade omsvängningen i konjunkturerna; vi kommer trots det att ha kvar åtskilliga av våra problem. Att Sverige har drivit en mera överhettad politik än omvärlden framgår av att vårt kostnadsläge blivit allvarligare än den omvärlds som vi skall konkurrera med. När man varnar, med rätta medger jag, för att prata om devalvering och när man varnar för att föranleda spekulationer, skall man inte glömma bort att de som i omvärlden diskuterar den svenska marknadsekonomin är medvetna om vårt kostnadsläge. Då de menar att den svenska kronan är övervärderad beror det på att de anser att kostnaderna hos oss ligger för högt. Sådant kommer vi inte ifrån, även om vi inte pratar om devalvering, vilket vi som sagt inte bör göra i onödan. Det är också ett faktum att vår lönsamhet är dålig. Vår självfinansieringsgrad är inte heller vad den borde vara. Den är ändå hög, vidhåller finansministern, och man har möjligheter att låna. Finns bara optimismen, menar finansministern, hänger investeringsbenägenheten inte på självfinansieringsgraden. Men det är alldeles klart att det finns grader av optimism och att det är lättare att göra investeringar, om man kan använda sina egna pengar än om man skall låna pengar och utsätta sig för kreditbedömning av kreditgivarna. Och när optimismen stiger blir konkurrensen om krediterna också större, det blir svårare att få låna. Detta är en fördel, säger finansministern, ty då blir det en bättre allokering — för att använda ett fint ord — av våra resurser än den som åstadkommes när företagarna bestämmer hur de skall använda sina egna pengar. Men god självfinansiering ökar tillväxttakten. Kreditmarknaden anpassar sig också efter det läge som råder i självfinansieringshänseende. Det finns länder som har lägre självfinansiering än vi och som alltid har haft det. Där har emellertid kreditmarknaden sedan länge anpassat sig därefter. Det har den inte gjort i vårt land. Produktiviteten har varit högre i det svenska näringslivet än utomlands, sä ger finansministern. Det skulle bara fattas om den inte vore hög efter de väldiga investeringar som vi gjorde i slutet på 1950-talet och i början på 1960 talet. Men produktivitetstakten har ökat även utomlands. Därmed kommer vi tillbaka till diskussionen om huruvida kostnaderna per produktenhet har stigit eller inte. Jag har i tidigare debatter med finansministern åberopat docenten Faxéns siffror. Nu åberopar finansministern andra siffror. Statistik lär ibland vara lögn, och det är inte lätt att veta vad som är sanning. Jag kan för min del bara bygga på de nämnda siffrorna. Docenten Faxén, som inte bara är anställd i Svenska arbetsgivareföreningen, utan också är vetenskapsman, konstaterar att medan det tidigare förelåg en god och gynnsam utveckling i detta hänseende har Sverige under de senaste åren visat ogynnsamma tendenser i förhållande till andra länder. Stegringstakten beträffande arbetskostnaden per producerad enhet har för Sveriges del överstigit motsvarande takt för industriländerna i allmänhet med omkring två procentenheter per år. Han varnar för att ett land som Sverige, som måste anpassa sig efter de utländska konjunkturerna på marknaden, skall fortsätta på det viset. Jag tycker, herr finansminister, att det finns anledning att ägna dessa siffror ytterligare studium. De är intressanta och betydelsefulla för bedömningen av vår konkurrenssituation. Finansministern och jag skall inte behöva ha en lång debatt om vilken statistik som är den riktiga; det är bättre att man tar reda på den saken, så slipper vi här ventilera den. Visst kommer förhållandena att bli bättre — jag är alldeles övertygad om det — och på lång sikt har jag en mycket optimistisk bedömning av våra utsikter; den svenska industrin kommer nog att klara sina övergångsproblem. Men vi befinner oss just nu i ett besvärligt läge, som vi måste försöka komma Över. I dag råder det pessimism i det svenska näringslivet. Man behöver inte fråga så många företagare för att få det klart för sig. Det råder också pessimism på arbetsmarknaden; man behöver inte gå ut på arbetsplatserna för att få veta hur arbetarna och tjänstemännen bedömer situationen. Jag tycker fortfarande att finansministern friserar arbetslöshetssiffrorna när han presenterar dem. Jag är inte säker på att man utan vidare kan göra jämförelser med utlandet på det sätt som finansministern gjort; statistiken i de olika länderna är inte jämförbar. Vår statistik redovisar inte på det sätt den borde beredskapsarbetare, i omskolning sysselsatta, arkivarbetare, ungdom som inte får jobb och den dolda arbetslösheten. Detta måste man ta med för att kunna göra en fullt rättvisande bedömning. Herr talman! Jag måste återkomma till skatterna i nästa replik.

Herr talman! Herr Sträng har ju ett både magistralt och ibland trivsamt sätt att framträda. Det har han haft i dag också — med ett bestämt och allvarligt undantag som jag strax skall återkomma till. Får jag först säga, herr talman, att jag blev utomordentligt förvånad över inledningen till det avsnitt av herr Strängs anförande, där han särskilt apostroferade mig. Han trodde, att hela den serie av superlativer som jag i början av mitt anförande citerade var omdömen som jag hade hämtat från den socialdemokratiska pressen eller andra välvilliga organ. Herr Sträng var tydligen så förtjust över att höra dessa för honom så trevliga omdömen, att han inte kom ihåg att vartenda ett av citaten härstammade från hans egen finansplan. Ingenting hade hämtats från annat håll. Alltsammans var självberöm. Sedan raljerade herr Sträng — och det tycker jag var det allvarliga — med den motion angående en bättre metodik för den ekonomiska planeringen som väckts från vårt håll. Herr Sträng blandade ihop detta med förslag till planer av konkret slag för politikens bedrivande, som vi tillsammans med centerpartiet lagt fram — det gäller planer för inflationens bekämpande, för bostadsförsörjningen osv. De senare planerna och förslagen är uttryck för vad man vill göra låt oss kalla det för den politiska viljeinriktningen. Det förra förslaget är avsett att vara en press på regeringen för att få den att försöka åstadkomma en bättre planeringsmetodik. Det borde inte vara så svårt att hålla detta isär. Det är klart, säger herr Sträng, att åtgärder, som medför försämringar eller förbättringar för skogsindustrin i Norrland, mest har betydelse för de människor som bor i Norrland, på samma sätt som åtgärder inom bostadsbyggandet i tätorterna mest påverkar förhållandena där. Ja, det är riktigt. Men svagheten i regeringens planering framgår just därav, att den inte samordnat sin metodik med nödvändiga hänsynstaganden till de konkreta planerna och de regionala förhållandena. Det finns, herr Sträng, tiotusentals människor här i landet som inte har några egna rum att vara rumsrena i. Och fråga invånarna i stora bygder i Norrland. om de anser att regeringens planering varit tillfredsställande för deras del! Vid förra årets remissdebatt undervisade herr Sträng oss om att man inte bara kunde välja ut ett visst år när man ville göra jämförelser med utlandet, utan man måste se på en serie av år. Nu passar det emellertid finansministern att plocka ut ett enda år och göra jämförelser. Eftersom herr Sträng talade om nationalproduktens utveckling i olika länder, vill jag bara nämna, att om man jämför de 13 mest intressanta länderna under den längre perioden 1950—1964, finner man att genomsnittsökningen för Sverige inte är större än att vi kom mer någonstans på nionde eller tionde plats. Tar man de år som här tidigare diskuterats och som motsvaras av den valperiod, inför vilken socialdemokraterna avgav sina långtgående löften i 1964 års valrörelse, alltså åren 1965 till 1968, och lägger samman vad som faktiskt har skett med de prognoser som nu föreligger, så finner man, som herr Hedlund nyss sade, att resultatet inte blir bra för den svenska regeringen. Sverige ligger på en sammanlagd ökning av omkring 14 procent medan genomsnittet för OECD är ungefär 19 procent. Norge, som herr Sträng talade om i en del andra sammanhang, kommer sannolikt att ligga ett litet stycke över 19 procent. Med utgångspunkt från den undervisning som herr Sträng gav oss förra året är således hans eget resonemang i dag helt malplacerat. Herr talman! Herr Sträng förde en argumentation omkring en allmän sysselsättningsförsäkring som jag beklagar, därför att den indikerar att det finns ett, låt mig kalla det psykologiskt motstånd mot en sådan hos socialdemokraterna. Det finns trots det kategoriska uttalande jag här gjorde att avsikten sannerligen inte är att försämra villkoren för några grupper som nu har sin försäkring ordnad. Finansministern bagatelliserade det antal människor som inte har sin försäkring ordnad och tycktes mena att problemet inte var av någon mer betydande omfattning. Men det är det, herr finansminister. Till sist sade herr Sträng att det skulle ha varit bättre med litet mindre kverulans. Jag skulle vilja uppmana herr Sträng att läsa mitt anförande så småningom. Han kommer där att finna mera av försök till beskrivning av de ändringar i politiken, som vi vill genomföra, än av kritik av hans eget fögderi. Men herr Sträng gjorde en felsägning som på något vis ändå kan vara varslande för framtiden. Herr Sträng sade: Låt oss spara de pessi mistiska bilderna än så länge! Och han talade om vad som var bra för det här gamla landet. Jag tror att vad som är bra för det här gamla landet är att koppla över till en politik som kan få till stånd en kontinuerlig förnyelse. Annars, herr talman, kan det ganska snart finnas skäl att ta fram de pessimistiska bilderna.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt men finansministern utmanade mig. Låt mig bara först säga att de sysselsättningsproblem vi har att lösa i Sverige nog inte på ett tillfredsställande sätt kan anges med siffran 2,2 procent arbetslösa. Därutöver finns det folk som går på kurser, ungdomar som inte är anmälda som arbetslösa och inte har haft någon sysselsättning samt en del gifta kvinnor som inte heller är medtagna i statistiken. Det är också väl bekant att arbetslöshetssiffrorna för olika länder inte är fullt jämförbara. Herr Sträng gick tillbaka till 1948, då jag hade skrivit något som gällde läget 1947 och nämnt siffran 5 procent arbetslösa såsom en som leder till hög produktion. Men för att bedöma den siffran får man ta hänsyn till då rådande förutsättningar. Sex, sju år senare fördes här i kammaren en debatt i vilken dåvarande finansminister Sköld deltog. Han var ganska nöjd med det tillstånd som rådde 1954 och sade: Jag skall inte bråka vidare med herr Ohlin, om han inte tycker att vi nu har en för hög sysselsättning. Vid det tillfället var arbetslösheten enligt fackföreningarnas statistik bortemot 3 procent, men vi vet alla att särskilt förr i tiden var den totala siffran större än den så redovisade: den fackliga statistiken täckte inte på långt när alla arbetslösa. Den uppskattning som jag har gjort efter samråd med experter visar att vi då hade nära 4 procent arbetslösa. Detta var alltså sex å sju år se nare än min skrift och då ansåg regeringens ledande man i den ekonomiska politiken att situationen var relativt tillfredsställande. Arbetsmarknadspolitiken går naturligtvis framåt år efter år. Att då slänga ut siffror som är 20 år gamla i hopp att allmänheten inte skall känna till eller beakta detta förhållandet, är, om jag får säga det, en metod som jag knappast hade väntat mig av finansministern — jag hoppas att han uppfattar det som en komplimang. Jag kan tillägga att jag redan 1949 publicerade en framställning, där jag klargjorde, att den sysselsättning man kan ha utan övertryck på arbetsmarknaden beror på arbetsmarknadspolitiken. Jag angav redan då att man med en god sådan politik skulle kunna ha 97 procents sysselsättning, alltså en högre siffra än den herr Sköld var nöjd med åtskilliga år senare. Det är alldeles klart att målet måste sättas högre allteftersom metoderna för arbetsmarknadspolitiken blir bättre. Låt oss ytterligare belysa regeringens ståndpunkt, herr talman, genom att gå litet längre tillbaka i tiden — jag kan ju också, herr Sträng, få göra en återblick. En ny socialdemokratisk regering tillkom strax efter att den nya konjunkturpolitiken hade börjat klarläggas. Sex å sju år senare, alltså åren 1937, 1938 och 1939, borde denna regering ha haft tillfälle att förbättra sysselsättningspolitiken och uppnå goda resultat. Men hur stor var arbetslösheten då? Den var under dessa tre år i genomsnitt över 10 procent. Glöm inte den siffran, herr finansminister, varje gång Ni talar om de 5 procenten! Ni trädde inte fram med någon syndabekännelse den gången och sade: Det är förfärligt att vi helt misslyckats med vår arbetsmarknadspolitik. Nämn denna siffra 10 procent varje gång Ni nämner de 5 procenten, så att allmänheten får det rätta perspektivet! Regeringen vågade inte ens tala om att halvera den tioprocentiga arbetslösheten framöver, när man mot slutet av 1930-talet diskuterade dessa frågor. För övrigt var arbetslösheten enligt tillgängliga siffror ungefär lika stor mot slutet av 1930-talet som den hade varit mot slutet av 1920-talet under borgerliga regeringar. Vad var då, herr talman, avsikten med herr Strängs yttrande i dag? Jag har redan antytt att den måste vara att allmänheten skulle förbise den utveckling som har skett i arbetsmarknadspolitiken och bedöma de 5 procenten mot bakgrunden av dagens förutsättningar med de förfinade metoder som vi nu har till förfogande. Det är därför jag säger till herr Sträng: Tala då även om Edra 10 procent, så att det blir en riktig bild. Låt mig tillägga, herr talman, att jag verkligen, som herr Sträng trodde, blir en smula sårad över sådana angrepp som hans. Jag anser mig under en stor del av min tid som vuxen ha verkat för att vi här i landet skulle få en hög sysselsättning, och jag har mycket intresserat mig för metoderna att uppnå en sådan. Jag är varm anhängare av full sysselsättning, som jag betraktar som en trygghetsoch frihetsfaktor av mycket väsentlig betydelse. Människorna, framför allt löntagarna, blir inte verkligt fria och oberoende, om de inte har möjlighet att få arbete. Låt mig tillfoga att om finansministern skall diskutera med någon om detta problem, så bör han tala med statsrådet Wickman, som nyligen flera gånger har understrukit att vi måste lära oss att leva med en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än vi varit vana vid. Herr Sträng framhöll i annat sammanhang att man måste bedöma problemen utifrån de rådande förutsättningarna. Herr Sträng, det är precis det som Ni själv i dag inte har gjort i denna sak. Ni talade om att herr Bratteli enligt somligas uppfattning ha de blivit bättre och mera balanserad sedan han lämnade regeringen.

Herr talman! Beträffande herr Ohlins sista förhoppning måste jag säga att jag är mycket ledsen att jag måste göra honom besviken — jag är naturligtvis oförbätterlig och det är lika bra att vara inställd på det. Jag tog emellertid upp den här diskussionen med herr Ohlin därför att det under de senaste månaderna förts en debatt, rubrikmässigt och i andra avssenden, som gjort att man inte fått den riktiga totalbilden av sysselsättningsläget. I mitt första anförande sade jag, och jag vill upprepa det nu, att det är en tragedi för varje man att bli utan arbete och att det är samhällets skyldighet att ta itu med missförhållandena där de uppstår i syfte att komma till rätta med dem. Beskrivningen av sysselsättningsläget har dock inte varit så nyanserad som man borde efterlysa. Jag ber att få erinra om att arbetsmarknadsstyrelsens chef för någon vecka sedan bad politikerna att undvika att skapa panik i den nuvarande situationen. Från dessa utgångspunkter hade jag ett behov att ta upp herr Ohlins överväganden mera på den vetenskapliga bogen och jag använde en synnerligen hänsynsfull argumentering mot herr Ohlin då jag gjorde gällande att det hänt åtskilligt sedan 1948. Vi har andra anspråk på sysselsättningen än då och herr Ohlin har väl andra uppfattningar i dag, men själva problemet finns naturligtvis kvar. Herr Ohlin gick nu upp i talarstolen och polemiserade mot herr Sköld, min företrädare i ämbetet från 1954. Jag har glädjen att se min företrädare i äm betet sitta i sin gamla bänk under denna debatt, men han är kanske inte beredd att begära replik och svara för sig! För min del kan jag inte stå här och argumentera med vare sig 1954 eller 1939 som basis det senare med avseende på de 10 procenten, ty då skulle jag vara tvingad tala om hur läget var 1932 innan den socialdemokratiska regeringen hade satt sig i kanslihuset för att söka få någon ordning på det hela. Kanske skulle jag vara tvungen att gå tillbaka ända till 1924 när jag själv under tre månader vandrade omkring som nödhjälpsarbetare ute i landet. I stället skall jag i sedvanlig ordning något kommentera herrar Hedlunds, Bohmans och Wedéns yttranden. Herr Hedlund var illa berörd av att jag apostroferade hans ståndpunktstagande i samband med devalveringen, och jag kan förstå detta. Jag gjorde det helt enkelt därför att den uppkomna oklarheten omedelbart efter hans yttrande förorsakat olägenheter och spelat en roll i den internationella debatten. Economist har skrivit om saken och tvingat den svenske riksbankschefen att offentligt intervenera med en egen artikel i tidskriften. Från andra håll har jag hört detsamma och det var därför jag inte kunde låta bli att omnämna förhållandet för herr Hedlund, så att det inte i onödan upprepas ännu en gång. Hur skötte finansminister Sträng sig egentligen, frågade herr Hedlund.

Det var sannerligen inte så, att kollegerna kom hit och fick reda på någonting som de inte kände till förut. Vår ståndpunkt stod klar för dem redan tidigare; de visste att vi ansåg den svenska ekonomiska situationen vara sådan att en engelsk devalvering som den beräknade — och den blev nästan på procenten så stor som vi antog — inte skulle medföra att Sverige devalverade. Vi fick vid det tillfället ett lika bestämt besked om danskarnas ståndpunkt. Detta var alltså ing «en överraskning för oss. Ett lika bestämt besked fick vi om var finnarna stod. För norrmännens del var detta osäkrare, men glädjande nog stannade de för den svenska linjen. Herr Hedlund frågade, om man inte får tala om dessa ting. Ja, det beror på hur, när och var man gör det — och vem det är som talar. Om Bo Södersten skriver en artikel i Aftonbladet, uppfattas den som en intressant vetenskaplig analys av ett problem, men ingen drar några politiska slutsatser därav och funderar över om den svenska regeringen nu börjar darra på målet och överväger att genomföra en devalvering. I tisdags deltog jag i en debatt i Nationalekonomiska föreningen, där en annan av de högt värderade vetenskapsmännen på det nationalekonomiska området förde precis samma resonemang som Bo Södersten, och det gjorde han från sina utgångspunkter som vetenskapsman. Men herr Hedlund är inte i den situationen att han kan diskutera dessa frågor som vetenskapsman; herr Hedlunds vetenskap ligger på ett annat, i och för sig lika fint område. När han tar ordet i dessa frågor gör han det i egenskap av framstående politiker — och blivande statsminister, för den händelse att vi får en borgerlig regering. Det är ju litet annorlunda. Det ber jag i all vänlighet herr Hedlund komma ihåg i fortsättningen. Jag skall inte här tvista med herr Hedlund om vad som var utgångspunk ten för diskussionerna om de nya virkespriserna i höstas. Men jag vet — det bestrider heller inte herr Hedlund — att köparsidan då gjorde anspråk på kraftiga reduktioner och att säljarsidan ville ha så hyggliga priser som möjligt. Jag läser nämligen facktidningarna inom skogsindustrin, som ni är vänliga nog att tillställa mig gratis, och vet därför att skogsägarnas maning var: Håll igen på avverkningarna! Det var också detta jag syftade på i mitt inledningsanförande. Vad sysselsättningsförsäkringen beträffar kan man säga att de som företräder arbetslöshetskassorna väl inte kan ha någonting emot en allmän sysselsättningsförsäkring, men situationen i dag är den att alla löneanställda har möjlighet att bilda egna arbetslöshetskassor. Ingen löneanställd behöver vara oförsäkrad, om han inte själv väljer det. På senaste tiden har vi också släppt in företagarna som försäkringsobjekt i arbetslöshetsförsäkringen. Man har även gjort några enkäter för att se om företagarna är beredda att fortsätta med en utbyggnad av arbetslöshetsförsäkringen. En sådan enkät gjordes redan i början på 1960-talet, men resultatet blev negativt. Företagarna var inte intresserade. Det har emellertid sagts mig att de har börjat bli mera intresserade på senaste tiden, och i så fall finns det redan nu praktiska möjligheter för företagarna att bilda egna arbetslöshetskassor. Detta är alltså bakgrunden. Och då är frågan om vi skall gå över till ett byråkratiskt obligatorium, eller om vi skall använda den hittillsvarande ganska smidiga formen för ordnandet av en försäkring. Därom kommer meningarna säkert att bli delade. Om herr Hedlund inte tror mig på den punkten, finns det här i riksdagen åtskilliga ledamöter med direkta erfarenheter av hur man reagerar på den andra sidan, som han kan fråga. enhet och gjorde gällande att min redovisning inte var helt korrekt. Likaså tog han upp bruttonationalproduktens ökning under 1964 fram till 1968, om jag fattade honom rätt. I mitt inledningsanförande lämnade jag en redovisning, hämtad från Internationella monetära fonden, för lönekostnaden per produktenhet —- det är ju den saken som är intressant ur konkurrenssynpunkt. Denna redovisning gav ett för Sverige mycket fördelaktigt resultat. Det finns också en parallellredovisning på detta område, som görs upp av OECD, och den ger likaledes ett för Sverige mycket gynnsamt resultat.

Vi skäms alltså inte heller för oss i denna statistik. Även i fråga om bruttonationalproduktens ökning kan man naturligtvis hänvisa till statistik. För åren 1964— 1968 har enligt statistiken ökningen för Sverige varit 14 procent, alltså med den beräknade ytterligare ökningen för år 1968, och 13 procent för Västeuropa, sådan utvecklingen där skisseras. Inte heller på denna punkt behöver vi skämmas vid en statistisk jämförelse.

Det visar sig att det när det gäller bruttonationalprodukten år 1966 var det en enda nation, som hade mer att dela ut till sina medborgare än Sverige, nämligen Förenta staterna. Om bruttoinvesteringarna slogs ut per invånare i likvärdig valuta, dvs. i dollar, var två nationer något bättre ställda än vårt land. Den ena var Förenta staterna och den andra var Schweiz. Vad beträffar den privata konsumtionen, dvs. levnadsstandarden per huvud enligt en internationell jämförande beräkning, redovisade endast Förenta staterna och Kanada en högre privatkonsumtion än vårt land. Dessa uppgifter ger en belysning som inte är alldeles oviktig i detta sammanhang. I herr Bohmans inlägg vill jag bara ta upp en fråga — jag tror att jag har svarat på en del av herr Bohmans inlägg i mitt föregående anförande. Herr Bohman citerade docent Faxén och påpekade att denne inte bara är direktör i Arbetsgivareföreningen utan också ekonom. Det är enligt min mening inte något diskriminerande i att vara direktör i Arbetsgivareföreningen. Jag är fullt på det klara med att man ändå kan vara en lika bra karl, lika objektiv och korrekt — och det är Faxén förmodligen också — som om man bara är ekonom. Jag borde kanske i mitt inledningsanförande ha sagt något om att herr Bohman i sitt första inlägg angrep regeringen ganska hårt och kritiserade mig för att inte ha lämnat en helt korrekt redovisning i mina radiooch TV-framträdanden. Men det behöver väl inte understrykas att regeringen vid ett otal tillfällen har betonat att vår alliansfria utrikespolitik, som syftar till neutralitet, kräver ett starkt försvar, att vårt försvar i nuläget är starkt och att det fullgör sin fredsbevarande uppgift och därmed bidrar till stabiliteten i Europa. Utgiftsramen för det militära försvaret ökar, som jag sade i TV, med 215 miljoner. Det innebär en ökning med 4,3 procent jämfört med innevarande budgetår. Denna ökning garanterar för svaret kompensation för prisstegringarna och för de lönestegringar som skall utgå för de 60 000 fast anställda i försvaret på samma sätt som alla andra. Dessutom tas tillbaka en tredjedel av det under förra året infrusna beloppet, och de andra två tredjedelarna kommer att tas tillbaka under de närmaste åren. Då menar jag att det med skäl kan sägas att försvaret, i ekonomiska termer uttryckt, är likvärdigt med vad det är under innevarande år och vad det var föregående år. Eftersom man har garantier för att få tillbaka det infrusna beloppet och eftersom saken skall ses på litet längre sikt, så kan den variationen inte vara avgörande. Försvaret har sin reella standard garanterad, och vi har — jämfört med alla andra nationer — ett relativt starkt försvar. Det råder inget tvivel om detta. Herr Wedén sade att alla de vackra uttryck som han citerade var hämtade ur finansplanen. Jag skall faktiskt kontrollera det, när jag får tillfälle att läsa protokollet. Jag trodde mig knappast om att kunna skriva så många kloka, fina och fördelaktiga saker om mig själv. Att jag läst ungefär detsamma i pressen torde bero på att de socialdemokratiska tidningarna, som delar mina politiska värderingar, i långa stycken byggt på finansplanen när de gjort sina kommentarer. I sak är det väl därför ingen större skillnad. Herr Wedén menar att jag raljerar med hans planeringsmetodik, och jag tycker verkligen att man kan raljera med den. Av barmhärtighet mot herr Wedén skall jag inte fortsätta att läsa upp valda stycken ur denna produkt. Självklarheter, som beskrivs med märkvärdiga ord och omskrivningar, är självklarheter även om de slås in i ett omslag av mycket kvalificerat planeringsresonemang. Och slutligen, herr Wedén: När jag talade om rumsrenhet i politisk mening, så hade det inte ett dugg med den nu "varande bostadsbristen att göra.

Herr talman! Vetenskapen skall ligga sanningen och verkligheten så nära som möjligt — det är dess uppgift. Och politiken blir nog som bäst när den kommer vetenskapen och verkligheten så nära som möjligt, herr finansminister. Jag tror därför inte att jag var i så dåligt sällskap. — När jag nu får höra hur framstående finansministern tycker att jag är, hoppas jag att han inte glömmer bort att framhålla detta även under valrörelsen. Kostnadsfrågan drogs inte upp av mig utan av någon annan.

Det är ju inte någon liten slant. Jag tar fasta på finansministerns förklaring att han skall försöka hjälpa till att få ned räntan — jag fattade honom så. Herr talman! Tre minuter är kort tid för att bemöta ett ganska långt anförande, och jag kan inte nu gå närmare in på de olika frågorna. Jag får väl fundera över om jag kan komma till tals med finansministern på lördag eftermiddag, när debatten börjar ebba ut och jag har möjlighet att på nytt sätta upp mitt namn på talarlistan. Finansministern framhöll att han fann det trivsamt när han hörde mig tala om återhållsamhet. Ja, det har jag gjort många gånger. Jag har sagt att vi i vissa konjunkturlägen måste vara återhållsamma — merendels har konjunkturläget också varit sådant att detta varit nödvändigt. Men jag har samtidigt sagt att om vi överbalanserar budgeten i en högkonjunktur måste vi tänka oss en underbalansering i en åtstramad konjunktur. Det är det jag velat göra gällande i dag och det är fullt i konsekvens med mina tidigare uttalanden. Jag underströk, herr finansminister, att de arbetslöshetsbekämpande åtgärderna var värdefulla, men jag sade också att samhällskroppen framför allt behöver hälsobringande åtgärder. Jag överlämnar till finansministern att bedöma huruvida Svenska mejeriernas riksförening kan göra något på den punkten. Jag trodde förstås att vi politiker skulle klara sådana uppgifter. Men då fordras — liksom den gången då finansministern var arbetslös i tre månader — ökad avsättning, så att den lediga arbetskraften kan sysselsättas och de stillastående maskinerna rulla. Samtidigt bör vi också sätta in nya åtgärder för att få fram bättre maskiner — alltså öka investeringarna. För dessa åtgärder har jag här pläderat. Men finansministern tar inte upp sådana propåer på allvar, varför vet jag inte.
Herr talman! Vi måste tydligen fortsätta diskussionen om arbetskostnaderna per producerad enhet. Finansministerns påstående, att anledningen till olikheterna i uppfattning hos honom och mig skulle bero på att han har senare siffror än jag redovisade, måste vara felaktigt. Siffrorna för 1967 kan ännu inte föreligga. Anledningen till skiljaktigheterna måste vara att finansministern åberopar material för en längre period — åren 1959—1966. Om man ur den perioden bryter ut de senaste åren får man de för Sveriges produktivitet otillfredsställande siffrorna. Och det är de senaste åren som är intressanta, ty det anger trenden för framtiden. Sedan vill jag beröra skattefilosofin. Finansministern tror inte att någon skulle stimuleras att jobba mer om vi sänkte skatterna; det skulle inte skapa någon högre grad av aktivitet. Jag har — det vill jag bestämt förklara — en rakt motsatt uppfattning. Jag är alldeles övertygad om att ett bättre skattesystem skulle stimulera till initiativ och arbetsinsatser. Jag tror att många andra — säkerligen flertalet människor i vårt land — har den uppfattning jag här redovisat. Det är bara finansministern som är oförbätterlig. Men allt ont har ju något gott med sig. Om vi får behålla herr Sträng som den oförbätterlige han säger sig vara här i kammaren är det en tillgång. Personligen anser jag nämligen att han är en ovanligt trevlig motståndare i debatten. Skatteverkligheten är annorlunda än herr Bohman beskriver den, säger finansministern, och åberopar Roy Jenkins och president Johnson, som vill höja skatterna. Menar finansminister Sträng verkligen allvar när han vill jämföra den svenska ekonomin med den amerikanska — Förenta staterna befinner sig ju i krig! Dessutom måste man vid en jämförelse av situationen i två länder ta hänsyn till hur skattesystemen är utformade och hur höga skatterna är. Sverige har i dag, som bekant, det högsta skattetrycket i världen. Det är alltså svårare för oss att använda skatterna som en konjunkturpåverkande faktor. Förenta staterna har inte alls den progressivitet som vi har i Sverige, vilket svenska företag får känna av när de skall anställa amerikaner. De måste ge dem mycket högre löner än de skulle behöva om våra skatter vore ungefär lika höga som Förenta staternas. Så ber finansministern mig att skriva brev — på engelska för resten — till den amerikanske presidenten. Det är klart att jag kan göra det, till den effekt det hava kan, men jag tyckte kanske det var enklare att muntligen framföra mina synpunkter på skattesystemet till den svenske finansministern för att, i mån av förmåga, påverka honom — utsikterna är mycket små, det vet jag — så att inte vårt land kommer i den situation där finansministerns partivän i Storbritannien, Roy Jenkins, just nu befinner sig.

Herr talman! Självklarheter är självklarheter, säger finansministern, och det har han rätt i. Emellertid tycks i varje fall inte de förslag till tillvägagångssätt och till flerårsplanering för bostadsproduktionen och för att bättre bekämpa inflationen som vi har lagt fram har varit några självklarheter för regeringen; i så fall skulle läget i dessa båda avseenden ha varit bättre. Om de förslag beträffande metodiken för en bättre ekonomisk planering, som framläggs i vår motion, för finansministern är självklarheter är jag glad att han säger det. Ty det kommer då att innebära ett högst betydande framsteg beträffande nivån på den statliga planeringen i jämförelse med den som han tidigare själv har åstadkommit. Får jag kanske ge ett litet exempel på detta? Finansministern sade att folkpartiet alltid bjuder över beträffande bostäder. Jag hade en lång diskussion med herr Erlander på Folkets hus i höstas, och han var då mycket ivrig att bevisa att regeringen i själva verket hade åstadkommit lika mycket och kanske ändå litet mer. Herr Sträng och herr Erlander måste försöka komma överens med varandra om efter vilken argumentationslinje de skall angripa OSS. Kanske jag just beträffande bostäder liksom det planerande förutseendet över huvud taget kan hinna med, herr talman, att citera ett kort stycke av vad finansministern yttrade på Nationalekonomiska föreningen i januari förra året. Jag gör det framför allt med anledning av att finansministern tidigare i dag klagade över att åtstramningsambitionen hos de kontinentala stormakterna var för framträdande. Han ville att de skulle föra en annan och bättre politik i detta avseende, och jag delar hans uppfattning. Men hurudan var hans egen inställning i januari förra året? Då framträdde han på Nationalekonomiska föreningen, troligen med anspråk på att vinna uppskattning för vad han sade, och anförde följande beträffande den budget som då lades fram: Bostadsbyggandets igångsättning reduceras med ett par tusen lägenheter. Vägbyggnadsanslagen ligger oförändrade. Med hänsyn till lönekostnadsstegringarna betyder det realiter en viss minskning i vägbyggandet. Familjebostadsbidrag, studiebidrag, studiemedel och barnbidrag ligger också oförändrade trots penningvärdeförsämringen. Arbetsmarknadsanslagen lämnas på det hela taget oförändrade. Vi skriver ned anslagen till beredskapsarbeten och skriver upp anslagen för omskolning och rörlighetsfrämjande åtgärder. Herr talman! Resultatet av denna åtstramningspolitik skulle medföra ett upplåningsbehov av ungefär 1500 miljoner kronor. Det blir dubbelt så stort. Jag tror att finansministern skall tala med små bokstäver om förutseende beträffande planeringen.
Herr talman! Finansministern sade för en stund sedan att man måste beakta våra problem mot bakgrunden av förhållandena i utlandet. Om man vill gå tillbaka så långt som herr Sträng gör — och jag för honom ännu några år längre tillbaka — är det därför naturligt att jämföra med slutet av 1930-talet lika väl som med slutet av 1940-talet. Jag har konstaterat att regeringen inte alls har avlagt någon syndabekännelse för att den i slutet av 1930-talet hade en arbetslöshet på omkring 10 procent; i verkligheten var den t.o.m. något högre. Jag håller med herr Sträng om att läget i början av 1930-talet är en annan fråga. Då hade vi en världsdepression, och det rådde lika stor arbetslöshet i Danmark med en socialdemokratisk regering som i Sverige. Det var världsdepressionen som dominerade. Det var nog inte den socialdemokratiska regeringen som avhjälpte världsdepressionen, vilket herr Sträng tycktes vilja antyda när han sade att regeringen bragte ordning på arbetsmarknaden. Men får jag sammanfattningsvis säga till herr Sträng att en nyanserad bild av dessa problem kan man få om man nämner hur arbetsmarknadspolitiken har utvecklats, under rätt stor enighet, och lett till en förskjutning uppåt av den utan »övertryck» möjliga syssel : sättningen. Det enda som jag har begärt av herr Sträng är att han skulle tala om att mot slutet av 1930-talet, när vi hade haft sex, sju år av socialdemokratiskt regerande, hade vi 10 procent arbetslösa eller något mer. Sedan har arbetslösheten i verkligheten varit lägst 3, snarare 4 eller 5 procent under det första årtiondet efter kriget. Därefter har man kommit längre ner på skalan. På 1960-talet rör vi oss med betydligt lägre siffror. Nämn denna serie såsom ett uttryck för hur arbetsmarknadspolitiken har förbättrats! Nämn gärna också att regeringen har gjort betydande insatser för att åstadkomma den förbättringen, men nämn denna utveckling, denna sjunkande serie för arbetslösheten! Då ställer ni siffrorna i riktig belysning. Men det gör ni inte om ni plockar ut en siffra som är 20 år gammal, såsom nyss skedde.

Herr talman! Det är klart att alldeles ensam skötte väl inte socialdemokratin om att vi kom ur världsdepressionen på 1930-talet; vi fick en del hjälp utifrån och dessutom fick vi hjälp av bondeförbundet också, det skall i rättvisans namn erkännas. Men det var ändå en klar skillnad i såväl politisk vilja som aktivitet i förhållande till den frisin nade regering som dessförinnan hade att tas med dessa frågor. Jag vill till herr Hedlund säga, att jag tycker han har blivit litet miljöskadad i sitt samröre med folkpartiet. Hans resonemang, att om vi ändå hade haft en fördelaktigare produktionsutveckling, så skulle finansministern ha haft två, tre miljarder till att röra sig med, är ju ett argument som vi till leda fått oss till livs av herr Ohlin i många tidigare remissdebatter.

Om jag däremot för fram beräkningen ända till dags dato, så stiger ökningen till 3,7 procent. Gör jag motsvarande beräkning för industriproduktionen, visar det sig att den under 1950-talet stannade vid 3,8 procent. För jag fram den till dags dato, stiger medelsiffran till 4,8 procent.

Man måste ta hänsyn till de förhållanden under vilka man arbetar. Jag kan väl i ärlighetens intresse säga, att medan vi hade herr Hedlund hos oss i kanslihuset, så stretade han inte emot utan han följde med i den socialdemokratiska politiken, men det råkade bli litet sämre just då. Om han nu tror att en annan politik utan vidare skulle göra det litet bättre, så är hans bakgrund och hans förflutna inte någon verifikation på att man skall lyckas. Jag vill än en gång — och det blir naturligtvis den sista gången — säga till herr Bohman, att herr Faxén inte har året 1967 med i sin redovisning. Därför kommer man att hamna på de siffror som jag har visat. När det sedan är fråga om skattefilosofi, herr Bohman, klarar man sig inte med att säga att vi inte kan jämföra oss med Förenta staterna, eftersom detta land är invecklat i ett krig. Den skatt som Lyndon Johnson vill ta in är nämligen primärt icke dikterad av att han behöver pengar för att finansiera kriget, dem kan han låna, utan orsaken är helt enkelt att han har en bytesbalans och en inflationskonjunktur att bemästra. Han måste helt enkelt ta ut denna skatt för att dämpa ned inflationskonjunkturen och åstadkomma den inre balans, vilken i sin tur är avgörande för den yttre balansen. Jämförelsen är alltså inte så tokig som herr Bohman ville göra gällande. När sedan herr Wedén högläser ur Nationalekonomiska föreningens protokoll från i fjol, vill jag säga att han säkerligen läser rätt. Jag har ett minne av att jag sagt detta ord för ord, men det finns en förklaring därtill. För ett år sedan gjorde vi den bedömningen, att konjunkturförbättringen skulle komma tidigare. Vi anpassade därför politiken för kommande budgetår med hänsyn till denna bedömning. Följaktligen lade vi fast vägbyggandet på oförändrad nivå och gick ned ett par tusen lägenheter i bostadsbyggandet. Vi gjorde även en del andra budgetpolitiska avvägningar för att möta den förväntade bättre konjunkturen. Nu har vi fått vänta längre på den förbättrade konjunkturen, och under året har vi då i stället ökat på mer än vad jag trodde skulle vara möjligt vid det tillfälle då vi diskuterade frågan på Nationalekonomiska föreningen. Men att ta detta som ett uttryck för en felaktig planering är ungefär som att jämföra med en seglare som ger sig ut på ett oroligt hav, surrar skoten och säger att seglen skall stå där de står oavsctt om det är blåst eller stiltje. Nej, gör man en planering måste man kunna anpassa sig efter den utveckling som blir. Man gör beräkningar och prognoser och lägger upp en budget efter dem, men man ser till att budgeten är en beredskapsbudget som kan få expandera om det är riktigt och som kan få verka åtstramande om det är riktigt.

Herr talman! Denna remissdebatt har redan haft och kommer att få mycket gemensamt med tidigare debatter. Så långt tillbaka som jag kan minnas har oppositionen varje år beskyllt regeringen för att leda vårt land mot ekonomisk undergång. Detta har varit huvudtemat i remissdebatterna. Ett annat mycket kärt tema har varit att framför allt finansministern gör en mängd felaktiga prognoser. Han har nu återigen räknat fel, säger man, och därför kan man inte heller för detta år sätta tilltro till hans prognoser. Det finns ingen anledning att diskutera denna sak. Finansministern behöver inget bistånd. Men det är som bekant litet svårt att spå, framför allt om framtiden. Men om nu finansministern har räknat fel eller snarare om utvecklingen gått i en annan riktning än man bara för något år sedan hade anledning att förmoda, hur tokigt har då inte oppositionen under alla dessa år räknat. Det är ingen som ställer oppositionspartierna till ansvar för deras prognoser, och det kanske vi skall vara tacksamma för. Jag har under juluppehållet friskat upp minnet av hur oppositionen bedömt framtiden under de gångna åren. Jag har därvid kunnat konstatera att som prognosmakare har oppositionen sannerligen inte gjort någon succé. Jag skall inte trötta med många exempel, och jag skall inte gå så långt tillbaka i tiden som herr Ohlin gjorde när han botaniserade i det glada trettiotalet. Men vi firar i år ett intressant jubileum. För tio år sedan diskuterade vi en av efterkrigstidens allra mest betydelsefulla reformer, nämligen tilläggspensioneringen. Samtidigt förberedde vi en serie höjningar av folkpensionerna för den kommande tioårsperioden. Av tämligen naturliga skäl kom debatten att kretsa kring frågan om hur reformen i olika avseenden skulle påverka framtiden. Det skulle bli mycket illa ställt för oss, om man skulle sätta tilltro till den borgerliga oppositionen. Om ATP genomfördes skulle det nästan bli outhärdligt att leva här i Sverige, inte minst för löntagarna och folkpensionärerna. Några löneökningar skulle vi inte få så länge ATP-systemet byggdes upp. Sparandet skulle minska och folkpensionärerna skulle inte kunna vara säkra på att de löften om standardlyft, som en enig riksdag hade uttalat sig för fram till 1968, verkligen skulle uppfyllas. Bostadsbyggandet och produktionen skulle minska; arbetslösheten skulle öka. Det finns många exempel på dystra spådomar från den tiden av framstående företrädare för den borgerliga oppositionen. De uttalanden som gjordes i riksdagen var inte riktigt så drastiska som i den valagitation som bedrevs och den propaganda man tillät sig att göra i valrörelsen. Där talade man om att både lönestopp och arbetslöshet skulle bli resultatet, om socialdemokratin blev i tillfälle att genomföra den trygghetsreform som ATP innebar. Alla kommer säkert ihåg allt detta, även om minnet ibland kan vara mycket kort. Någon succé som prognosmakare har oppositionen som sagt sannerligen inte gjort. Folkpensionärerna har fått de standardtillägg som utlovades 1958, och löftet kommer att helt infrias genom det beslut som riksdagen i år av regeringen inbjuds att fatta. Om detta förslag genomföres av riksdagen innebär det inte slutet på standardhöjningarna för folkpensionärerna utan det får betraktas som ytterligare ett steg på vägen mot förbättringar av de ekonomiska villkoren för de äldre medborgarna. Pensionärerna skall även i framtiden bli delaktiga i den välståndsökning som pågår i samhället. De minskade möjligheterna till produktionsökning som man hotade med har heller inte inträffat, och var och en vet att hotet om minskade reallöner var tomt prat — för att inte tala om den befarade risken för minskat bostadsbyggande. Jag skall inte tynga protokollet med en massa siffror utan bara påminna om att ett nytt bostadsbyggnadsrekord med 100000 färdigställda lägenheter noterades under fjolåret. De borgerliga prognoserna för framtiden var: ingen pensionsförbättring, ingen produktionsökning, ingen reallöneförbättring osv. Alla vet vi att verkligheten blev en helt annan. På ytterligare en punkt skulle jag vilja anknyta till situationen för tio år sedan, nämligen beträffande läget på arbetsmarknaden. Jag gör det därför att situationen nu i viss mån är likartad med vad den var för tio år sedan. I slutet av 1950-talet var vi inne i en period av konjunkturavmattning. Vi fick en ganska besvärande arbetslöshet — de genomsnittliga arbetslöshetssiffrorna var för 1957 1,9 procent men 1958 var siffran 2,5 procent. På den tiden diskuterades inte dessa arbetslöshetssiffror så ingående, och intresset för arbetsmarknadspolitiska åtgärder var minsann från oppositionens sida inte så stort som i dag. Jag vill erinra om att folkpartiet var tämligen kallsinnigt mot den arbetsmarknadspolitik som då fördes. Det tog sig uttryck i motioner både till 1959 och 1960 års riksdagar.

Inget parti har velat riskera att få stämpeln ”snål mot de arbetslösa” på sig, och därför har detta område sluppit en sådan ingående granskning av hur anslagsmedlen användes som deras storlek och det statsfinansiella läget i och för sig kunde motivera.» Det vittnar om den ljumma inställning man då hade till arbetsmarknadspolitiken. År 1967 var, som finansministern påpekade i sitt anförande, den registrerade arbetslösheten i genomsnitt 1,7 procent. I december 1967 var arbetslösheten 2,2 procent. Jämför man läget år 1958 och 1967 får man rimliga proportioner på den nuvarande arbetslösheten. Av den allmänna debatten får man däremot närmast ett intryck av att vi befinner oss i samma situation som under 1920 och 1930-talets massarbetslöshet. Nu har ju regeringens och arbetsmarknadsverkets åtgärder för att stimulera sysselsättningen under denna vinter betytt, att cirka 100 000 människor har fått sysselsättning. Herr Hedlund påpekade i sitt anförande, att arbetslösheten bland tjänstemännen är mycket hög. Han menade att man vidtar alldeles för få åtgärder för att komma till rätta med de arbetslösa tjänstemännens problem. Visserligen har arbetslösheten bland tjänstemännen stigit, men den ligger långt under arbetslösheten bland de kollektivanställda. I december var 0,5 procent tjänstemän arbetslösa medan det totala arbetsiöshetstalet var 2,2 procent. Det finns väl anledning att påpeka, att den ökade arbetslösheten bland tjänstemännen — det har förvisso skett en ökning — har mötts med en intensifiering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsförmedlingen har byggts ut, och en ytterligare utbyggnad med hänsyn till tjänstemännens behov kommer att ske. Det har också pågått en speciell rekryteringskampanj bland företagen för att man skall få en uppfattning om de arbetstillfällen som finns för tjänstemän. Samtidigt har betydande resurser satts in för att omskola och vidareutbilda arbetslösa tjänstemän. Förra året anordnades ett 90-tal utbildningskurser i vilka sammanlagt 1800 personer deltog. Ytterligare 3 200 tjänstemän omfattas av pågående eller planerad utbildning. Det är alltså inte så, att man i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte har :;observerat att antalet arbetslösa tjänstemän har ökat.. På den borgerliga kanten har man börjat tillämpa. en ..ny' definition av arbetslöshetsbegreppet. Man nöjer sig inte längre med att ange det antal som verkligen är arbetslösa, utan man lägger till det antal personer som befinner sig under omskolning och ibland också det antal som har beredskapsarbete; i vissa fall tar man med hela det antal som berörs av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. På det sättet får man ju fram siffror på 100 000 arbetslösa och däröver. Det är enligt min mening fullständigt felaktigt att betrakta de personer som utbildar sig som arbetslösa. Att man inom den borgerliga oppositionen gör det i syfte att uppförstora arbetslöshetssiffrorna kan jag förstå, men i så fall måste man observera att det samtidigt innebär en nedvärdering av utbildningen som medel att bättre tillvarata begåvning, energi, arbetsförmåga och kunnande. Ibland har jag också undrat om inte benägenheten att räkna in dem som omskolas i arbetslöshetssiffrorna är ett uttryck för att man på den borgerliga kanten alltjämt lever kvar i den föreställningen, att arbetsmarknadspolitik är någonting som man bedriver när arbetslöshet står för dörren. Den föreställningen gjorde vi oss kvitt i vårt parti tidigt på 1950-talet. Arbetsmarknadspolitiken är också ett led i den allmänna ekonomiska politiken och näringspolitiken. Utbildning och omskolning är ju framför allt ett led i strävandena att anpassa människornas kunnande till de nya krav som en ny och effektivare produktionsteknik ställer, kort sagt en anpassning till de förändringar som vi upplever inom näringslivet. Det finns ingenting som talar för att vi bör ha ett mindre antal omskolningsplatser när vi väl kommit över den nuvarande konjunktursvackan. Tvärtom kommer allt fler människor att tvingas att byta yrke en eller flera gånger under sitt liv på grund av den tekniska utvecklingen som går allt snabbare. Vid mitten av 1970-talet har vi anledning att tro att vi har en omskolningskapacitet på bortåt 150 000 personer per år. Skall man då kalla alla de människorna för arbetslösa? Att döma av den terminologi som lanserats från borgerligt håll skulle svaret bli ja. Men det betyder i så fall att ju mer vi uträttar med arbetsmarknadspolitiken, desto fler »arbetslösa» får vi. Var och en inser ju att ett sådant synsätt är fullständigt befängt. Det jag har sagt om arbetsmarknadssituationen skall inte uppfattas som ett försök att bagatellisera de arbetslösas problem. Jag är väl medveten om de svårigheter som drabbar den enskilde och den oro en familjeförsörjare kan uppleva när han får besked om driftinskränkningar inom det företag som under en följd av år har givit honom arbete och inkomst. Men vi har därför inte anledning att överdramatisera det som för närvarande sker på arbetsmarknaden, och vi har inte heller något att vinna på att göra det. Att det i statsverkspropositionen konstateras, att det under 1967 har rått bättre balans på arbetsmarknaden än tidigare, skall inte tas till intäkt för att vi på socialdemokratiskt håll accepterar eller är tillfredsställda med arbetslöshetens omfattning. Finansministern gav ju uttryck för åsikten att arbetslösheten är för stor, och den socialdemokratiska gruppen delar denna uppfattning. Vi är beredda att fortsätta kampen för att hålla sysselsättningen på så hög nivå som möjligt. Alla människor skall känna trygghet. Även om det inte är möjligt att få sysselsättning omedelbart, så skall man i varje fall alltid vara garanterad ekonomisk trygghet. Jag skall, herr talman, strax säga ett par ord om sysselsättningsförsäkring. Innan jag gör det vill jag peka på att av de inlägg vi har lyssnat till här i dag och även av de kommentarer till statsverkspropositionen som vi har kunnat läsa i den borgerliga pressen framgår, att man från oppositionens sida gör nya inteckningar i den framtid som oppositionen ändå inte tycks bedöma så mörkt. Om oppositionen har en så pessimistisk uppfattning om utvecklingen som man påstår borde man rimligen ha krävt fullständigt reformstopp. Men högern vill ha ökade försvarsutgifter, och den vill även ha skattesänkningar. På den punkten har ju högern fört en stor annonskampanj, där den lovat en skattereform med skattelättnader, som skulle bli som en vitaminspruta för vårt land. Det skall bli väldigt intressant att se hur man kommer att utforma förslag till en skattelättnad som för det stora flertalet innebär en vitaminspruta. De skatteförslag högern hittills har lagt fram har ju inneburit skattelättnader och stora sådana för de stora inkomsttagarna, medan skattelindringen för de stora medborgargrupperna har varit mycket blygsam, ett hundratal kronor per år. Det kan då sannerligen inte betraktas som en vitaminspruta. Folkpartiet för sin del lovar dels ökad u-hjälp, dels en allmän sysselsättningsförsäkring. Det skall bli spännande att se alla dessa förslag materialiseras i motioner. Vi väntar alltså med spänning på oppositionens budgetförslag. Arbetsmarknadssituationen är långt ifrån ljus, och det är särskilt den äldre arbetskraften som har de största svårigheterna. KSA-utredningen, som har till uppgift att försöka åstadkomma förslag till ersättning åt dem som blir arbetslösa, har ju i första hand koncentrerat sig på att lösa den äldre arbetskraftens problem, och vi hälsar med tillfredsställelse att regeringen så snabbt aviserar en proposition, som i huvudsak bygger på kommitténs enhälliga förslag. Herr Wedén försökte göra troligt att det förslag, som regeringen nu kommer att framlägga och som bygger på utredningens förslag, skulle innebära ett snabbt genomförande av ett krav som man fört fram från folkpartiet. Redan i höstas kunde jag konstatera att det inte var med sanningen överensstämmande. Det är alltså fullständigt felaktigt att påstå att herr Wedén kan ta åt sig äran av ifrågavarande förslag. Det kan illustreras med fabeln om tuppen som på fullt allvar tror att solen går upp därför att han gal. Det är ungefär det samband som finns mellan folkpartiförslaget och det förslag som regeringen kommer att lägga fram. Kommittén skall vidare enligt sina direktiv undersöka alla möjligheter för att få till stånd ett effektivt skydd för alla som blir arbetslösa. Kommittén skall också undersöka huruvida en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är nödvändig. Den frågan diskuterades så grundligt här i kammaren både under den allmänpolitiska debatten i höstas och i en särskild interpellationsdebatt att jag inte skall gå in på den frågan närmare här i dag. Men det är klart att vi som arbetar inom utredninen skulle tycka att det vore värdefullt att få några anvisningar om var folkpartiet hamnar, när det nu tvingas konkretisera sina allmänt hållna och välvilligt rundhänta löften om en som man kallar allmän sysselsättningsförsäkring. Herr Hedlund var mycket försiktig på den punkten och tog avstånd från benämningen »sysselsättningsförsäkring». Han kallade det för någonting rimligare, nämligen inkomstförsäkring. Herr Hedlund var också beredd att acceptera ett långsamt inväxande och sade, att man får tänka sig en inkomstförsäkring som växer fram steg för steg, dock inte för små steg åt gången. Men vi väntar alltså på ett förslag från folkpartiets sida som mer konkret anvisar vart man är på väg. Det finns faktiskt anledning att ställa en hel rad frågor. Hur tänker sig folkpartiet att man skall göra med de frivilliga arbetslöshetskassorna för att ta ett exempel? Hur skall man kunna tillvarata deras erfarenheter och kunnande som man har lovat? Jag tror att den fackliga rörelsen — och det gäller både tjänstemän och LO-anslutna — är mycket angelägna att få svar på den frågan. Det är också av intresse att få veta vilka grupper försäkringen skall omfatta och hur mycket den får kosta. Vissa folkpartiuppslag har beräknats kosta 1,8 miljard kronor. Nu kan folkpartiet naturligtvis säga att det är KSA-utredningens sak att utarbeta förslag till lösningar då det gäller detaljerna medan folkpartiet bara har att ange allmänna riktlinjer. Men svaren på de frågor jag ställt är dock av avgörande betydelse för utformningen av arbetslöshetsförsäkringen, eller sysselsättningsförsäkringen som ni kallar den. Folkpartiet har ju bestämt sig för en sådan försäkring, och det skall därför bli intressant att i motionerna se hur de tänkt sig att försäkringen skall se ut, ty det hjälper inte med några allmänna riktlinjer beträffande sysselsättningsförsäkringen utan det krävs förslag till konkreta åtgärder som kan genomföras, och detta snart. Herr talman! Jag hade nu tänkt sluta mitt inlägg men vill tillägga några ord. Efter den diskussion som förts sedan den parlamentariska nämnden lämnat sitt betänkande finner jag det angeläget att göra en deklaration. | Kommunisterna har gjort ett stort: nummer av betänkandet, särskilt den del som rör registreringen. Det är nu alldeles klart utsagt att regeringen intagit den ståndpunkten att åsiktsregistrering inte skall ske. Detta stod ju klart redan samma dag som nämnden lämnade sitt betänkande. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har ställt sig bakom regeringens ståndpunkt och bestämt sagt ifrån, att medlemskap i politiskt parti inte bör bli föremål för registrering utan att det finns särskilda skäl härför. En person som är kommunist skall alltså inte av det skälet registreras. En person däremot vars handlande ger anledning till misstankar skall givetvis registreras och detta, herr talman, oavsett om vederbörande är socialdemokrat, folkpartist, högerman, kommunist eller nazist.

Herr talman! Jag beklagar att behöva besvära kammarens ledamöter, men herr Bengtsson i Varberg gjorde vissa uttalanden som måste bemötas. Herr Bengtsson talade på ett sådant sätt om standardstegringen av folkpensionerna efter 1968, att många lyssnare måste ha fått intrycket att stegringen är någonting som tidigare motarbetats av oppositionen. Jag tror att alla som varit med här i riksdagen någon tid erinrar sig att rätta förhållandet är precis det motsatta. I folkpartiet och i centerpartiet har vi med skärpa drivit den frågan på ett mycket tidigt stadium i samband med införandet av ATP, och då möttes vi av en sval, för att inte säga i början ovillig inställning i det socialdemokratiska partiet, en inställning som alltså senare ändrades. Det är samma förhållande beträffande frågan om folkpensionärernas standardökning varje år i stället för vartannat år, men det nämnde inte herr Bengtsson i Varberg. Vad sedan arbetsmarknadspolitiken beträffar nämnde herr Bengtsson några motioner i ärendet från slutet av 1950 talet. Men bakgrunden: till:de motioner na var — tvärtemot vad man kunde få intryck av när man lyssnade till herr Bengtsson — att vi ville föra över ar betsmarknadspolitiken från att i stor utsträckning bygga på beredskapsarbeten till att i stället bygga på omskolningen. Vi hade alltså en direkt positiv inställning där, inte den nedvärdering som herr Bengtsson ville göra gällande. Denna vår inställning fullföljdes också senare av Bertil Ohlin, som satt med i arbetsmarknadsutredningen. Det är riktigt att vi under ett år här i riksdagen yrkade på en viss nedskärning av anslagen till beredskapsarbeten, men herr Bengtsson skulle ha varit mera objektiv om han också nämnt att vi under senare år har yrkat på en ökning av anslagen till omskolningsverksamheten. Herr Bengtssons framställning var alltså helt felaktig. Han anklagade mig också för oriktiga uppgifter i samband med det väntade förslaget från regeringen rörande den äldre arbetskraften och citerade det gamla ordspråket om tuppen som gal och solen som går upp.

Herr talman! Herr Wedén lyssnade uppenbarligen inte på mitt anförande — eller han ville kanske inte höra vad jag sade. När jag talade om folkpensioneringen 1958 var det för att belysa oppositionens förmåga att ställa prognoser. När vi 1958 behandlade ATP-frågan och beslöt om höjningarna av folkpensionerna fram till 1968 hade vi formellt precis samma ståndpunkt som herr Wedén, som först långt senare ställde sig bakom förslaget att höjningarna skulle göras varje år. Ty då hävdade folkpartiet, att om vi genomförde ATP löpte vi stor risk att inte kunna höja folk pensionerna. Man skrämde alltså folkpensionärerna med ATP. Och just herr Oblin var den som då förde folkpartiets talan. Han sade att man kunde räkna med att folkpensionärerna efter 1968 inte skulle få någon andel av standardhöjningen. Om vi genomförde ATP skulle nämligen produktionsökningen bli långsammare, bostadsbyggandet mindre 0. s. Vv. Det var på den punkten jag ledde i bevis att folkpartiet hade fel och att partiets prognoser var helt oriktiga. Folkpensionärerna har ju i år fått exakt vad vi lovade. Och vi har inte motsatt oss en höjning av folkpensionerna efter 1968. Vi har bara ansett det onödigt att sälta i gång en utredning om den saken förrän frågan bleve aktuell; och när den blir det kommer det att finnas ett förslag i ärendet. Herr Wedén skall inte försöka att nu komma ifrån att man i folkpartiet 1958 var mycket ljumt inställd till arbetsmarknadspolitiken. Vad folkpartiet då krävde var en nedskärning av anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För övrigt gick det då som en röd tråd genom hela folkpartipolitiken att man skulle dra in på det sociala fältet. Man talade om missbruk o. s. v. i detta sammanhang. Det är alltså odiskutabelt att folkpartiet ville skära ned anslaget till arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Det är. riktigt att vi i samband med ATP-reformen uttalade farhågor för hur det skulle kunna gå för folkpensionärernas standardhöjning efter 1968. Herr Bengtsson i Varberg menar nu att dessa prognoser slog fel. Ja, jag är glad att de slog fel, och att de gjorde det tror jag har ett visst samband med den aktivitet som vi utövade i detta avseende. Vi väckte ju motioner om att man på ett tidigt stadium skulle undanröja osäkerheten och ge ett löfte till folkpensionärerna om att de skulle få sin standardhöjning även efter 1968. Dessa motioner röstade socialdemokraterna emot. Jag är mycket tillfredsställd med att man nu har ändrat inställning inom herr Bengtssons parti på denna punkt. Beträffande arbetsmarknadsanslagen har jag redan förklarat hur det ligger till. Det förhåller sig, tvärtemot vad herr Bengtsson sade i sitt första anförande, så att vi har önskat satsa mera på omskolningen och mindre på beredskapsarbetena. De förslag vi framlagt har något år innehållit en begäran om sänkta anslag med tanke på beredskapsarbetena, andra år yrkande om höjda anslag med tanke på omskolningsverksamheten. Så ligger det till, men jag förstår att herr Bengtsson tycker att det är litet tråkigt att det förhåller sig på det sättet.
Herr talman! Vad man förutspådde i samband med ATP-reformen 1958 var att vi om ATP genomfördes komme att få en mycket mindre produktionsökning i vårt land. Genomförandet av ATP skulle komma att medföra så stora besvärligheter i vårt land att vi av detta skäl inte skulle kunna ge folkpensionärerna någon förbättring och inte heller kunna genomföra någon reallöneökning för de anställda. Nu säger herr Wedén att det var tack vare folkpartiet som dessa prognoser slog fel. I vilket avseende har her Wedéns parti medverkat till att produktionsökningen trots ATP blivit så till fredsställande, att vi: kunnat. uppfylla alla de löften vi gav folkpensionärerna?

Herr talman! Det sägs ibland att den politiska debatten och hela det politiska klimatet i vårt land just nu har en hög temperatur därför att vi i höst får ett mycket viktigt val till riksdagens andra kammare. Det ligger väl något i detta påstående. De borgerliga partierna har den söta regeringslukten i näsborrarna, och detta bestämmer deras politiska uppträdande i stort som i smått. De vet inte om de vågar vara överens för att inte från mittenpartierna skrämma bort väljare som avskyr högerpolitik. De vet inte om de vågar ha olika meningar för att inte ge intryck av att fullständigt sakna regeringsalternativ. Det enda man för tillfället med säkerhet kan säga om de borgerliga partierna är att de vill ha regeringsmakten. Någon annan fast utformad politik har de inte. Det hetare politiska klimatet beror emellertid enligt min mening inte väsentligen på närheten till valet. Det är i stället objektiva skeenden såväl internationellt som i det svenska samhället som får det att hetta till. Grundvalen är skärpta motsättningar. Internationellt handlar det framför allt om den alltmer tillspetsade motsättningen mellan de utplundrade folkens nationella och sociala befrielsekamp mot världsimperialismens — framför allt Förenta staternas — försök att slå ned revolterna och bevara det gamla systemet av exploatering. Denna världsomspännande kamp påverkar också vårt land — vi är indragna i den. Inom det svenska samhället handlar det framför allt om motsättningen mellan de produktiva krafternas utveckling och de kapitalistiska 'äganderättsoch maktförhållandena. Kapitalismen har blivit föråldrad och otidsenlig. Den står i vägen för människornas krav på trygghet till liv, 'sysselsättning och inkomst, på jänilikhet'i förhållandet mellan medborgarna, på inflytande för alla över det som är grunden för vår existens, produktionen, i enlighet med de demokratiska idealen.

Dessa olika företeelser är ingalunda oberoende av varandra utan har tvärtom ett samband. Läget för mer än en miljard människor i de s.k. u-länderna fortsätter att försämras. Ökningen av inkomsten per invånare är i u-länderna genomsnittligt 2 dollar mot 60 dollar per år i de utvecklade länderna. U-ländernas andel av världsexporten har sjunkit kraftigt; köpkraften hos deras export har fortsatt att minska. Deras skuldbörda ökar däremot. Räntebetalningarna slukar snart hela inflödet av resurser. De växlar som utställdes vid den första UNGTAD-konferensen år 1964 har icke infriats av de rika länderna; dessa har inte på något avgörande sätt ändrat sin politik gentemot de fattiga länderna. Dessa bittra uttalanden görs som bekant i dokumentet från u-ländernas konferens i Alger. Skall UNCTAD II i New Delhi, som börjar den 1 februari, ge ett bättre resultat inte bara i ord utan i handling? Vi vet alla att det handlar om för världen avgörande frågor. Det vore rimligt att riksdagen före konferensens början den 1 februari bereddes tillfälle att grundligt diskutera den instruktion som skall gälla för Sveriges delegation: Jag hoppas därför att handelsministern snarast besvarar min interpellation i denna fråga. En fullständig lösning av u-ländernas problem är tyvärr knappast nära liggande. Den kräver mycket genomgripande förändringar såväl i de internationella relationerna som inom dessa länder själva. Det är nödvändigt alt göra slut på utplundringen och på hela det imperialistiska systemet. Mer och mer utvecklas och växer också den tanken att en politisk, social och ekonomisk revolution är nödvändig i de fattiga länderna för att en fast grundval skall kunna läggas för deras framåtskridande. Stöd åt nationella och sociala befrielserörelser är därför en viktig del av varje realistisk u-landspolitik. Men vi kan också, herr talman, ge ett bidrag genom att verka för en total förändring av de internationella handelsrelationerna, som hittills inneburit att de rika länderna gynnat sig själva på de fattiga ländernas bekostnad. Det är här som handelsoch utvecklingskonferensen kommer in. Då jag förmodar att riksdagen får en särskild debatt om dessa frågor skall jag nu bara uttala åsikten att den svenska delegationen helhjärtat måste stödja u-ländernas krav. Det gjorde man som bekant inte på alla punkter vid den första konferensen. Flera andra problem i detta sammanhang får jag också återkomma till. Det gäller det svenska biståndets storlek, där vi anser en snabbare ökningstakt nödvändig. Det gäller biståndets fördelning, där nu på allvar måste tas upp diskussionen huruvida svenskt bistånd skall lämnas till stater med reaktionära regimer. Det gäller också regeringens kapitulation inför de borgerliga kraven på statliga garantier för privata kapitalinvesteringar i u-länderna — en reträtt som är lika avslöjande som den kan visa sig olycklig. Herr talman! Det krig som Förenta staterna för i Vietnam är en fortsättning på det kolonialkrig som Frankrike tidigare förde i detta land. Att kolonialkrigen ändrat form förändrar inte detta grundläggande faktum. Nu handlar det inte enbart om att slå under sig ett enstaka land, utan om krig som ingår i kampen för att bevara det imperialistiska utplundringssystemet över huvud taget. USA:s krig mot Vietnam förs samtidigt i ett läge där alla förhållanden — även risken för krig och utrotning genom atomdöd — i hög grad har internationaliserats. Förenta staternas militära mord på människor i Vietnam innebär folkutrotning och försök att undertrycka demokratisk och nationell frihet, men de innebär också stor risk för ett tredje världskrig. Många menar att starka krafter i USA medvetet satsar på att få i gång ett avgörande krig mot Kina. Därmed skulle den nya världsbranden vara ett faktum. Hos det svenska folket finns en stark indignation och opposition mot Förenta staternas krig i Vietnam. Det motsvarar inte våra ideal om hur världen bör vara inrättad att en stor militärmakt förintar människor och undertrycker ett litet folks frihet. Vad USA gör i Vietnam står i stark kontrast till föreställningar som funnits om Förenta staternas politik. Fruktan för ett nytt världskrig spelar också in. Indignationen är stark och kommer ibland till mycket tillspetsade uttryck särskilt bland ungdomen. Man tycker att regering, riksdag, partier och folkrörelser gör för litet för att uttrycka vårt avståndstagande till och fördömande av Förenta staternas anfallskrig. Denna kritiska inställning är enligt min mening berättigad. Det görs alldeles för litet i vårt land — av oss alla — för att bygga en stark rörelse för solidaritet med och stöd åt det vietnamesiska folket, åt FNL och Demokratiska Republiken Vietnam. Politiker från olika partier säger ibland några ord — i remissde batter och i andra sammanhang — mer samtidigt gynnar den faktiska svenska politiken på olika sätt Förenta staterna. Regeringen och riksdagen har icke fördömt och tagit avstånd från Förenta staternas anfallskrig. Detta måste göras! Sverige har icke avbrutit förbindelserna med marionettregeringen i Saigon och icke upprättat diplomatiska förbindelser med regeringen i Demokratiska Republiken Vietnam. Detta borde vi också göra! Svenska företag, såsom Sentab med vägbyggen i Thailand för USA:s pansar, Svenska Flygmotor med leveranser av motordelar till ett amerikanskt rustningsföretag, SAAB och flygvapnet med förbättringar av en amerikansk robot — vilken får disponeras av US Air Force — stöder på olika sätt Förenta staterna. Den svenska staten stöder Världsbanken, som i sin tur på olika sätt stöder USA:s kringsansträngningar. Detta måste bringas att upphöra! När Förenta staterna på grund av sina utgifter för kriget i Vietnam får valutasvårigheter och måste vidta vissa restriktioner förklarar den svenska regeringen sin förståelse för dessa åtgärder. Den borde i stället ha förklarat att den enda riktiga lösningen på USA:s valutaproblem är att upphöra med kriget i Vietnam. Är det egendomligt — mot denna bakgrund — om svenska ungdomar, som är förbittrade över att den amerikanska stormakten får hålla på och mörda folk i Vietnam, drivs att tillgripa tillspetsade uttryck för sin indignation?

Demonstrationer skall utvecklas på ett värdigt och effektivt sätt, det är riktigt. Om de som beskärmar sig så mycket över nuvarande former för demonstration i stället själva demonstrerade litet mera mot Förenta staternas utrotnings krig i Vietnam, skulle detta säkert påverka demonstrationernas karaktär. Det är, herr talman, djupt tragiskt när det uppstår en klyfta mellan de folkvalda representanterna och en växande del av det folk som de skall representera. Det är särskilt tragiskt när det gäller ungdomen och en avgörande internationell fråga som vietnamkriget. Det rätta sättet att lösa detta problem kan inte vara att sända ut polis med batonger och hästar för att med fysiskt våld mot ungdomar tvinga dem att avstå från demonstrationer. Lag och ordning skall upprätthållas, men till de demokratiska rättigheterna hör också rättigheten och plikten att demonstrera mot det som är vrångt och orätt i samhället och världen. Myndigheterna bör akta sig noga så att deras åtgärder icke blir ett försvar för våldets lag och för krigets ordning. Så uppfattas polisåtgärderna av de unga demonstranterna. Jag vill upprepa det krav som jag tidigare ställt i brev till statsministern, nämligen att omständigheterna vid de brutala polisingripandena den 20 december här i Stockholm skall undersökas av en offentlig kommission med representanter bl.a. för samtliga riksdagspartier. Herr talman! Utvecklingen under de senaste åren inom vårt eget land har gett grundstöten åt två illusioner, som under lång tid varit rätt allmänt spridda. De förekom flitigt i socialdemokratins förkunnelse. Den ena var att sysselsättningsfrågorna nu egentligen var lösta. Ekonomiska kriser och mera omfattande arbetslöshet behövde inte längre förekomma. Det gällde bara att tillämpa den teknik som man utvecklat. Den andra illusion som spreds var att utvecklingen snabbt gick i riktning mot utjämning och ökad jämlikhet. Visserligen fanns skillnader kvar mellan medborgarna, men det var bara en tidsfråga när välfärdssamhället definitivt hade segrat och klasserna försvunnit. I dag är det svårt för statsråden att resa ut i landet och upprepa dessa på ståenden. Vi har en betydande arbetslöshet. Många löntagare, såväl arbetare som tjänstemän, känner stor oro för arbete och inkomst. Det erkänns numera allmänt att utvecklingen inte har gått mot ökad jämlikhet under de senaste åren. Klyftan mellan fattiga och rika när det gäller fördelningen av inkomster och förmögenheter har snarast ökat. Låglönegruppernas problem är olösta. Klassamhället finns kvar, och dess yttringar framträder starkt på de flesta samhällsområden. Talet om välfärdssamhället låter för de arbetslösa och låginkomstgrupperna som ett hån. Att man med en viss framgång tidigare förde kampen mot arbetslöshet och för inkomstutjämning skrev socialdemokratin givetvis som en tillgång på sitt balanskonto. Den har inte varit lika angelägen att axla ansvaret för den nya arbetslösheten och för de vidgade inkomstklyftorna. Ändå handlar det här om inslag i det kapitalistiska utvecklingsmönster som regeringen följer i sin politik. Den förvaltar samhället i stället för att förvandla det. Socialdemokratin bär, genom sin starka ställning hos folket och i riksdagen, en viktig del av skulden för de nuvarande utvecklingstendenserna. Genom en politik som medvetet syftar till att omforma samhället i socialistisk riktning skulle andra resultat ha kunnat uppnås beträffande sysselsättningen och jämlikheten. Det har från flera håll i debatten anmärkts på den förnöjsamhet som regeringen i finansplanen visar över det aktuella sysselsättningsläget. Man må hänvisa så mycket man vill till förhållandena i Västtyskland och andra länder, såsom finansministern här har gjort, men faktum kvarstår att arbetslösheten i vårt land nu är större än vad medborgarna vill fördraga. Jag skulle ha dröjt längre vid denna aspekt, om man inte från borgerligt håll gjort liknande påpekanden. Dessa anser jag vara uttryck för hyckleri. Arbetslösheten är en produkt av det kapitalistiska system och den planlöshet som de borgerliga partierna slår vakt om. De enda som tjänar på arbetslösheten är de kapitalistiska företag som söker förbättra sin lönsamhet genom att avskeda folk, d.v.s. de företag som högern och folkpartiet i alla lägen försvarar. Men klagomålen från detta. håll över sysselsättningsproblemen kan då inte tas på allvar. Menar ni allvar, ledamöter av de borgerliga partierna, måste ni lämna er borgerliga uppfattning och i stället bli socialister! | En debatt har börjat inom arbetarrörelsen om jämlikhetsproblemen. Begreppet jämnare <inkomstfördelning nämns på ett ställe i finansplanen, men detta är ord utan täckning. Det beror därpå, att de förslag som samtidigt ställs är helt otillräckliga för att skapa något. av jämlikhet. Här behövs angrepp på. alla fronter för att få till stånd bättre förhållanden för låglönearbetare och andra låginkomstgrupper för att minska klyftorna vid fördelningen av inkomster och förmögenheter. Detta kommer att vara en avgörande fråga för hela arbetarrörelsen under detta årtionde. Själva finansplanen erbjöd i år inga. större överraskningar vare sig på utgiftssidan eller på inkomstsidan. Varje sittande regering hade väl ansett sig tvungen att öka anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder i nuvarande läge, men det kan gott sägas även av en icke medlem i regeringspartiet, att regeringen här ökat anslagen bra. Det är också tacknämligt att regeringen icke har anslutit sig till tankegångarna hos den familjepolitiska kommittén och dess förslag i höstas. Barnfamiljerna måste emellertid bli föremål för kraftfullare insatser än som utlovats i finansplanen. Höjningarna av folkpensionerna är välkomna men löser inte problemen för de pensionärer som saknar ATP-pension — och inte för några andra pensionärer heller, för den delen. Ökningen av u-landsstödet måste anses otillräcklig. Däremot hade det varit angeläget att regeringen pressat ned militärutgifterna i stället för att öka dem. När det gäller inkomstsidan kan vi inte acceptera den övergång till mervärdeskatt som regeringen föreslår. Skattepolitiken har under de senaste åren utvecklats i felaktig riktning. Den har blivit mera odemokratisk, vilket sammanhänger med den starka ökningen av den indirekta och av den kommunala beskattningen. Övergången till mervärdeskatt är ytterligare ett steg i samma riktning. Visserligen agerar finansministern med en viss försiktighet, men tendensen är klar: den indirekta beskattningen ökar ännu mer. Enligt vår åsikt borde man i stället satsa på en demokratisk skattereform. Den bör innesluta en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun som möjliggör sänkta kommunalskatter, åtgärder mot skattefusket, skärpt beskattning av kapitaloch spekulationsvinster, skärpt beskattning av stora förmögenheter och arv. Reklamutgifter och utgifter för representation vid företagen bör ej vara avdragsgilla. Konsumtionsbeskattningen bör ges ett progessivt inslag genom skärpt beskattning av dyrare varor. En sådan skattereform kunde bli ett av de nödvändiga bidragen till en jämnare fördelning i samhället. I argumenteringen för övergång till mervärdeskatt har det sagts att denna omfördelning av skattebördan skulle vara nödvändig också för att hjälpa upp sysselsättningen. Argumentet är enligt min mening falskt. Företagens lönsamhet är inte dålig, och den har förbättrats under det senaste året. Nu väntar man en konjunkturuppgång internationellt. Övergången till mervärdeskatt är emellertid ett medel till att stärka kapitalismen på löntagarnas och konsumenternas bekostnad. Så långt är det anförda argumentet riktigt. Det bör emellertid observeras att många stora företag medvetet skär ned sin arbetsstyrka i Sverige. Motivet kan vara att de vill flytta sina produktionsresurser utomlands, där profiterna är större, eller att de allmänt vill förbättra sin s.k. lönsamhet. Det är detta som utgör den kapitalistiska strukturrationaliseringen. Det finns alltså inga som helst garantier för att sysselsättningen skulle öka därför att företagens vinstläge ytterligare förbättras genom skatteåtgärder eller på annat sätt. Det är därför också mycket osäkert om finansministern räknar rätt när han tror på bättre sysselsättningsförhållanden längre fram på året. Men om detta skulle visa sig vara riktigt, vilka garantier kan han då ge för att prisstegringen skall kunna begränsas? Tidigare har det alltid varit en trossats hos herr Sträng att full sysselsättning måste åtföljas av en viss prisstegring och inflation. Nu räknar finansministern både med bättre sysselsättning och mindre prisstegring. Hur går det konststycket ihop? Eller har de de gamla teorierna visat sig vara felaktiga? Uppgången i det ekonomiska läget förefaller icke säker. Det är möjligt att man i finansdepartementet nu tar fel på samma sätt som man gjorde i januari i fjol. Vissa generella åtgärder såsom sänkning av räntan och minskning av omsättningsskatten måste enligt vår mening diskuteras på allvar. Herr talman! Åsiktsförtryck och polisingripanden mot åsikter förekommer i en rad länder. Människor har mördats i hundratusental för sina åsikter, såsom för inte länge sedan skedde i Indonesien. De sätts i fängelse för sina åsikter, såsom sker i dagens Grekland och i vår EFTA-partner Portugal. I de socialistiska länderna förekommer också attacker mot åsiktsfriheten och uttryck för polisvälde. Åsiktsförtryck måste fördömas var detta än förekommer. Krav på öppna rättegångar måste ställas som ett led i upprätthållandet av rättssäkerheten. Vid en nyligen avslutad rättegång i Moskva förekom sådana restriktioner, att den offentliga insynen inskränktes. Jag kan nämna att vårt parti i ett brev till Sovjetunionens kommunistiska parti kritiserat dessa förhållanden. Åsiktsförtryck möjliggöres genom registrering av åsikter. I det utlåtande som nyligen framlagts av parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären medges i sak att åsiktsregistrering förekommer i vårt land genom att personer, som är medlemmar i eller sympatiserar med vissa politiska partier, av denna grund införes i säkerhetspolisens register. Detta har förut bestritts bl.a. av ledamöter av regeringen. I nämndens utlåtande medges också att personer som är medlemmar i eller sympatiserar med vissa politiska partier, d.v.s. har vissa åsikter, såsom grupp uteslutes från möjligheten att erhålla vissa statliga och andra befattningar. Enligt min bestämda åsikt står bägge dessa företeelser i strid med regeringsformens § 16, vars allmänna innehåll är att alla medborgare inom Jlagens gränser skall ha samma rättigheter. Jag har därför begärt att justitieombudsmannen skall vidtaga erforderliga åtgärder för att dessa brott mot grundlagen bringas att upphöra, den eller de ansvariga för dessa brott tilltalas i laga ordning samt den rådande osäkerheten för medborgarnas rättigheter avlägsnas. Jag vill gärna erkänna att den parlamentariska nämnden förefaller att i vissa stycken ha ansträngt sig för att differentiera den s.k. personkontrollen och för att skapa större öppenhet omkring dessa frågor. Men den föreslår samtidigt att hela detta system med åsiktsregistrering skall vara kvar och att personer tillhörande vissa politiska partier alltjämt skall vara utestängda från vissa tjänster. Den föreslår alltså att detta orättfärdiga system öppet skall accepteras av regering, riksdag och allmänhet.' Detta förslag innebär enligt min åsikt en direkt uppmaning till brott mot rikets grundlagar. Det bör också sägas att det framlagda utlåtandet är mycket hafsigt skrivet och partiskt i sin framställning. Jag är inte ensam om denna åsikt, såsom framgått av pressens kommentarer. Den terminologi man använder syftar hela tiden till att suggerera fram vissa slutsatser. När Sovjetunionen agerar talar man om den kommunistiska underrättelseverksamheten. När Förenta staterna är inblandat användes termen spionage av västmakter. Varför benämner man inte det senare borgerlig unerrättelseverksamhet? Då hade termerna använts likartat. På flera ställen söker man i texten sammankoppla överste Wennerströms spionageverksamhet med vad man kallar »personer med kommunistisk . anknytning» och »verksamhet från kommunistiskt håll», trots att Wennerström veterligen inte visade någon sympati för den radikala arbetarrörelsen i vårt land utan tillhörde helt andra kretsar i samhället. Det resonemang som förs i nämndens utlåtande är i själva verket mycket komprometterande för vår neutralitelspolitik. Det märks att herrar Wedén och Hernelius varit inspiratörer. Den nuvarande folkpartiledaren har varit en varm anhängare av tanken att Sverige borde ansluta sig till Atlantpakten, och ränderna går tydligen inte ur så lätt. I utlåtandet resonerar man som om det enda krigsfall vi kan räkna med är ett krig mot Sovjetunionen. Så resonerade man under det kalla kriget, men vill verkligen socialdemokraterna och centerpartiet göra det också i dag? I så fall står det dåligt till med vår neutralitetspolitik.

Herr talman! Herr Hermanssons anförande föranleder mig att göra några deklarationer som kanske med hänsyn till tiden blir mera kortfattade än ämnets vikt i och för sig skulle kräva. För det första vill jag säga att det inte råder någon tvekan om var den svenska regeringen står i förhållande till Vietnam och det amerikanska kriget där. Vi har gjort absolut klarläggande uttalanden på denna punkt både vid våra samtal med representanter för den amerikanska regeringen och vid våra offentliga deklarationer. Jag kan bl.a. hänvisa till de anföranden som hölls i samband med den extra partikongressen i höstas. Varje försök från herr Hermanssons sida att — som han gjorde i början av sitt anförande — framställa den socialdemokratiska regeringens hållning som vacklande och i behov av klarläggande är alltså baserat antingen på illvilja eller på okunnighet om det faktiska förhållandet. För det andra vill jag deklarera att vi håller styvt på demonstrationsrätten, och vi kommer att fortsätta med det både av respekt för den demokrati som vi undan för undan varit med om att forma och av respekt för rörelsens traditioner. Vi har själva utvecklat en betydande aktivitet när det gällt att skapa de traditioner under vilka demonstrationer förs i vårt land.

Jag vet hur noggrant vi följde dessa principer, dels vid ådalskravallernas upptakt, dels under de oändligt många demonstrationer som anordnades mot den begynnande nazismen under 1930-talet, då stämningen ibland var sådan att det kunde föreligga risk för att ordningsföreskrifterna inte följdes. Varför har vi varit så angelägna om detta? Helt enkelt av respekt för demokratins principer. Det går icke att, som herr Hermansson försökte, sätta sig på två hästar; han sade å ena sidan att han tycker att det är bra med demonstrationer och å andra sidan att han väl kan förstå om man överskrider gränserna.

Dessa två deklarationer anser jag det vara nödvändigt att göra med anledning av herr Hermanssons begynnelseord. Om jag så går över till herr Hermanssons slutord — resonemanget kring det s.k. SÄPO — så måste jag, herr talman, be om ursäkt för att jag måste anknyta till herr Hermanssons egen historik; det skulle vara ganska häpnadsväckande om den fick förbli oemotsagd. Det är riktigt att jag som statssekreterare i socialdepartementet, som då hade hand om polisärendena, jämte Gustav Möller var med om att bygga upp säkerhetstjänsten. Men besinna det läge som vi då var i. Jag hörde i går ett program i radio, där man talade om polisrazzian den 10 februari 1940, som beslöts av Gustav Möller och som innebar en attack mot kommunisterna. I vilken situation var vi då, herr Hermansson? Vi befann oss i följande situation. Ryssland hade överfallit Finland. Det var icke den situation som sedan inträdde i april, då Tyskland överföll Skandinavien. Den enda makt som hade gått till anfall mot Skandinavien var Sovjetunionen. I Sovjetunionens strategi ingick att utnyttja det kommunistiska partiet till vad vi betecknar som en landsförrädisk verksamhet. Kuusinénregeringen bildades under ledning av en framstående kommunist. Det är väl inte underligt att den svenska regeringen då säger sig: Det här är den första anfallsgärningen emot Skandinavien. Det här är första gången — Quisling fanns inte med i bilden, han framträdde senare — då representanter för ett politiskt parti engagerar sig i en verksamhet riktad mot det egna landet. Jag vågar påstå att vem som helst, kanske till och med herr Hermansson om han tänker efter, förstår, att i den situation som den svenska regeringen befann sig 1940 var det naturligt, att uppmärksamheten med hänsyn till anfallet mot Finland, med hänsyn till Kuusinenregeringens existens, riktade sin uppmärksamhet mot kommunisterna. Kommunistiska partiet visade sig vid det tillfället vara ett parti med dubbla lojaliteter. Jag är övertygad om att många av de kommunistiska representanterna var besjälade av en uppriktig vilja att gagna Sverige. Jag har inte ett ögonblick satt det i fråga. Men de hade dessutom en målsättning vid sidan om, nämligen att gagna världsrevolutionen. Det fanns litet med av detta, när herr Hermansson drog upp bakgrunden till vad som för närvarande pågår med arbetslösheten och SÄPO och kommunistregistreringen och kriget i Vietnam. Det fanns liksom ett försök att binda sam man alla dessa ting på ett sätt som är naturligt, om man är fostrad i den marxistiska ideologin, som jag föreställer mig att herr Hermansson är — jag klandrar inte det. Men det var naturligt för oss att observera att detta förhållande skapade hos det kommunistiska partiet en benägenhet för att samtidigt med strävandena att vara lojalt mot Sverige och mot sitt eget land även visa lojalitet mot dessa större sammanhang, mot de utländska intressen som skulle befordra världsrevolutionen. Herr Hermansson har inte heller kunnat bestrida att dena dubbla lojalitet fanns där. Det föranledde oss att anse det naturligt att kommunisterna, och efter det tyska överfallet på Norge även nazister na, betraktades med misstänksamma blickar helt enkelt därför att de de fick vara hur bra människor som helst — dock inom sig hade två själar, den svenska och den som längtade efter världsrevolutionen. Denna dubbla lojalitet var det som gjorde att vi ville undvika att låta kommunister eller nazister placeras i sådana positioner, där den dubbla lojaliteten skulle kunna komma dem att bryta samman. Jag kan försäkra att vi tror att det var riktigt gjort att på det sättet undvika att sätta kommunister eller nazister på sådana poster, där frestelserna skulle ha kunnat bli dem övermäktiga. Jag tror att det kan vara riktigt att tillfoga denna bild av vad som hände 1940 för att inte saken skall framstå på det sätt som herr Hermansson här skildrade den. Under hela tiden fanns då säkerhetstjänsten som undan för undan organiserades upp. När jag på hösten 1944 blev polisminister var en av mina första åtgärder att fråga mig: Tjänar denna registrering något till? Jag hade nog vissa besvärligheter att övervinna i samlingsregeringen — jag skall inte bestrida det — men i mars 1945 fick jag i samlingsregeringen tillstånd att utfärda bestämmelser om att stryka all registrering av kommunister. Detta gjorde därför att utvecklingen, enligt min och samlingsregeringens uppfattning, gått därhän att den dubbla lojaliteten inte utsatte dessa Herrar och darner för de frestelser som fanns under kriget. Vi strök alltså kommunistregistreringen men så inträffade någonting. Precis som under det finska kriget sattes massorna i rörelse och det första och viktigaste offret var Tjeckoslovakiet. Hur ställer sig då kommunisterna? Det kommunistiska partiet i Tjeckoslovakiet ansluter sig till dem som angriper, och i hela Västeuropa kommer nu den dubbla lojaliteten till uttryck. An 'greppet försvaras, man anser det rimligt och riktigt 1948 att bära sig åt på det sättet. Vad garanterar att den intressekonflikt som kom till uttryck vid ställningstagandet till överfallet på Tjeckoslovakiet inte skulle komma att prägla kommunisterna om Sverige blev angripet? Registreringen infördes på nytt, men det är sannerligen inte vi som ändrat oss, utan det är det kommunistiska partiet som återigen demonstrerat att man, om det blir en konflikt mellan det egna landets nationella intressen och en utomstående angripare, inte kan vara övertygad om vilken position kommunisterna intar. Nåväl, sedan dess har mycket hänt och herr Hermansson har ju blivit en demokrat av, det får man väl säga, de mest enorma dimensioner. Han tar avstånd från allt som har att göra med nans förflutna, och jag väntade mig också att han skulle ta avstånd från proletariatets diktatur m.m., men det gjorde han inte direkt. Jag tror emellertid att han numera förstår att kommunisternas tidigare hänsynstagande ' till främmande makt, den dubbla lojaliteten — vilket dokumenterades så sent som 1956 vid Ungern-krisen och exempelvis vid Berlinmurens upprättande — var politiska misstag. Då har jag sagt mig följande. Det tjänar inte mycket till att fortsätta med en registrering som kan ge intryck av att det pågår en åsiktsregistrering inom den svenska polisen. Herr Hermansson, det är ingen reträtt, ty detta sade jag klockan 15 samma dag som den parlamentariska nämnden lämnat sitt betänkande. Jag kan inte hjälpa att TV ansåg det ointressant att den svenska regeringen på denna punkt hade en annan bedömning än den parlamentariska nämnden. Det var TV:s sätt att bedöma nyheter. Men herr Hermansson är inte ursäktad för de 'angrepp han riktar mot regeringen för att den ämnar fullfölja åsiktsregistreringen. Det fanns dock tidningar som återgav min kommuniké, och det fanns en radio som exakt redogjorde för vad jag yttrat. Herr Hermansson kan inte skylla på att TV slarvar och lämnar felaktig information till det svenska folket. Radion lämnade en korrekt information liksom huvudparten av våra tidningar, och herr Hermansson bör ha klart för sig läget innan han kommer med sina angrepp. Det är alltså inte fråga om någon reträtt, utan det är exakt den ställning jag och regeringen intog redan. från början. Jag vill med andra ord ha sagt att det beror på det kommunistiska partiet självt om det skall betraktas som ett parti på vars lojalitet man inte kan lita. Detta har ingenting att göra med en vilja att ta reda på kommunisternas uppfattningar — inte alls. Det kan vara intressant att höra herr Hermansson, både här och på andra håll, men de rapporter som vi till äventyrs skulle kunna få om den politiska åsiktsbildningen inom det kommunistiska partiet betyder väldigt litet. Ingen människa drömmer ju om att det kommunistiska partiet skall få inflytande i svensk politik — och det drömmer väl inte heller herr Hermansson om. Följaktligen saknar en dylik rapportering intresse. Däremot är det intressant att veta var ni står i fråga om den avgörande punkt jag här berört. Låt mig framhålla ytterligare en enda sak. En av de besvärligaste uppgifter en politiker kan ställas inför är att försöka tillämpa å ena sidan en absolut demokratisk rättsuppfattning — och hit hör rätten att säga sin mening, vid demonstrationer eller i vilket annat sammanhang som helst. Man skall inte bli utsatt för repressalier för att man säger sin mening. Det är den ena sidan av saken. Men en politiker — i varje fall en medlem av regeringen — kan inte nöja sig med det. Han måste också kräva möjligheter att skydda denna rättighet mot alla angrepp. Det gör att här föreligger en intressekonflikt — jag höll på att säga en dubbel lojalitet — även här mellan å ena sidan kravet på respekt för individens frihet och å andra sidan kravet på respekt för samhällets rätt att skydda sig självt. Vi har försökt att lösa den intressekonflikten så gott vi kunnat, och det gläder mig mycket att den Strandska nämnden enhälligt har kommit till det resultatet att vi här i landet har en större demokratisk insyn över polisens metoder att lösa den intressekonflikten än man har i något annat land. Vi har det genom lekmannainslaget i polisstyrelsen och i den särskilda polisnämnden. Och nu föreslår den Strandska nämnden ännu större offentlighet, trots att vi har en starkare garanti än något annat land för att demokratiska principer tillämpas. Jag hälsar det med största tillfredsställelse och skulle vilja ha all den offentlighet över alla dessa frågor som över huvud taget är möjlig ur säkerhetssynpunkt. Det är riktigt att ordet säkerhetstjänst har dålig klang i många människors öron, men det är så mycket som måste hållas hemligt, och allt hemlighetsmakeri skapar kontroverser. Ordet har dålig klang också därför att man i de stora staterna bygger upp en säkerhetstjänst av helt andra dimensioner än vår. Vi vet ju hur den amerikanska säkerhetstjänsten arbetar. Det finns många uppgifter om det. Och inte tycker vi om metoderna. Nyss firade också den ryska säkerhetstjänsten 50-årsjubileum och överhöljdes då av beröm för sina fantastiska gärningar. Men vi tycker inte, herr Hermansson, att alla de gärningarna har varit särskilt tilltalande ur demokratisk synpunkt. Stormakterna har som sagt sina stora säkerhetstjänstorganisationer, och vi tycker att båda två företer drag som åt namnet säkerhetstjänst ger en klang som vi inte tycker om, någonting som strider mot våra demokratiska principer. Låt oss anta att herr Hermanssons skräckskildring av åsiktsregistreringen är riktig. Vad riskerar då en svensk kommunist genom att bli åsiktsregistre rad? Ja, jag bestrider inte att risken kan vara allvarlig nog. Men det är väl ändå en bagatell jämfört med vad en socialdemokrat riskerar, om han vågar bedriva någon form av politisk verksamhet i något av länderna öster om järnridån! Det får väl ändå vara några proportioner mellan indignationen på ena och andra sidan. Jag talar visserligen här om förhållanden utanför vårt lands gränser, men hur länge sedan är det som herr Hermansson försvarade regimen på andra sidan järnridån? Tjeckkuppen ägde rum 1948 och Ungernkuppen 1956. Och hur länge sedan är det Berlinmuren tillkom? Om man befinner sig i herr Hermanssons situation skall man inte försöka göra sig till martyr. Det går inte. Vi har en säkerhetstjänst, och den vill vi göra offentlig. Vi vill ställa den under all möjlig demokratisk kontroll. Och vi är unika i hela världen därigenom att vår säkerhetstjänst ledes så att vi skall undvika att kränka demokratiska principer. Vi har handlat så därför att vi är demokrater, inte kommunister.

Herr talman! Jag har en begränsad tid till mitt förfogande och jag kan inte tillåta mig sådana yviga utflykter, som herr Erlander använde sin obegränsade taletid till. Jag vill bara framhålla att anledningen till att jag erinrade om vad som hände år 1940 var att jag ville påpeka, att vårt parti egentligen var det enda som av säkerhetspolisen hade »intyg på» att vi icke bedrev någon landsskadlig eller landsförrädisk verksamhet. Man hittade, såsom jag framhöll, ingenting som kunde ligga till grund för åtal under denna omfattande razzia, som herr Erlander nu — och det är värt att notera till protokollet — tar en betydande del av ansvaret för. I vad gäller frågan om dubbel lojalitet under krigsåren tycker jag att en representant för samlingsregeringen med den utomordentligt vacklande politik som denna förde i takt med krigslyckans växlingar — en politik före Stalingrad, en annan politik efter — skall tala med mycket små bokstäver om dubbel lojalitet under det andra världskriget. Jag vill beträffande den fråga, som herr Erlander tog upp, påpeka att detta att fästa avseende vid förhållanden utanför landets gränser icke är något speciellt marxistiskt eller kommunistiskt. Jag vill påminna om en partivän till herr Erlander vid namn Jean Jaurés, som levde i Frankrike och som myntade utmärkta teser om sammanhanget mellan patriotism och internationalism, teser som jag trodde att herr Erlander fortfarande omfattade. Såvitt jag vet är herr Erlanders parti också medlem av Socialistiska internationalen, som väl inte enbart sysslar med svenska förhållanden. Det är alldeles självklart att varje parti tar hänsyn också till förhållanden utanför sitt eget lands gränser, men det avgörande är ju om det finns en lojalitet mot det egna landet när det angrips. Herr Erlander eller någon annan representant för de partier, som står bakom parlamentariska nämndens utredning, har icke kunnat framlägga några som helst bevis, och kan inte heller göra det, för att vårt parti i något läge tagit ställning mot vårt lands intressen. Herr Erlander sade att han redan kl. 15 i fredags framförde sin regeringsdeklaration. Också jag beklagar att den inte gick ut på ett riktigt sätt genom massmedia. Den nådde inte fram till folket. Men detta är rimligen inte mitt fel! Herr Erlander säger att han inte gjort någon reträtt. Jo, det var en alldeles påtaglig reträtt — i varje fall hoppas jag det — nämligen från den politik som man tidigare har bedrivit på detta område och som skildras i utlåtandet från den parlamentariska nämnden. problem. Jag vill påpeka att det före kl. 15 i fredags icke hade försports någon som helst kritik från regeringen mot åsiktsregistreringen, trots att man självfallet varit väl underkunnig om hur systemet fungerade. Statsministerns i viss mån nya position har jag emellertid noterat med intresse. Om hans synpunkter blir gällande måste utan tvivel avgörande förändringar genomföras när det gäller registreringen. Medlemskap i politiskt parti bör icke bli föremål för registrering utan att det i det enskilda fallet föreligger särskilda skäl. Denna position föranleder dock en rad frågor. Kan regeringen garantera att denna nya inställning följes av polismyndigheterna, så att nuvarande åsiktsregister förstöres? Vad menas med formuleringen »särskilda skäl»? Inbegrips däri besökande av möten, deltagande i studiecirklar, försäljning av tidningar, styrelseoch andra förtroendeuppdrag i ett parti? Eller avser formuleringen endast och allenast verksamhet, som ligger utanför vad som är ett normalt politiskt engagemang i en demokrati? Upphävs nu reglerna från 1948, vilka enligt nämndens utlåtande alltjämt av säkerhetstjänsten betraktas som ett stöd för den politiska registreringen? Hur står statsministerns förklaring i relation till reglerna i lagen om polisregister av år 1965? Vill statsministern klart säga ut att hans förklaring på väsentliga punkter innebär ett ställningstagande mot den parlamentariska nämndens slutsatser och rekommendationer? Jag vill också påpeka, att enligt utlåtandet förekommer många gånger uppgifter om medborgarnas politiska åsikter även i andra register som förs av myndigheterna . Ämnar regeringen vidtaga åtgärder för att denna speciella åsiktsregistrering skall upphöra? Men problemet gäller inte enbart åsiktsregistreringen — det gäller också frågan om varje svensk medborgare, på det sätt som grundlagen föreskriver, skall ha rätt att söka och erhålla varje anställning för vilken han eller hon har kompetens och lämplighet. Det kan inte stå i överensstämmelse med regeringsformens § 16 att personer som är medlemmar i eller sympatisörer till ett visst politiskt parti — dvs. har vissa åsikter — såsom grupper utestängs från möjligheten att erhålla vissa befattningar. Avser regeringen nu att ta initiativ för att personer icke längre skall uteslutas från vissa befattningar, därför att de omfattar vissa politiska åsikter? Om man får fatta statsministerns uttalande optimistiskt så kan det innebära ett sammanbrott för det system av åsiktsregistrering och personförföljelse som tidigare byggts upp genom regeringens beslut. Detta kan innebära en avgörande politisk händelse. Det återstår emellertid att se om uttalandet kommer att motsvaras av praktiska handlingar.

Herr talman! Genmälet är inte riktat till statsministern. Tvärtom vill jag i detta sammanhang säga, att jag tror att vi allesammans hyser uppskattning: av den rätlinjighet som präglat statsministerns uttalanden nyss. Det är bara på en punkt som jag anser att det kan föreligga en oklarhet — jag tror att det inte rör sig om annat än just en oklarhet. Det är klart att vi iakttagit de skiftningar som herr Erlander talade om: hur läget förändrats, hur man 1945 försökte lätta upp systemet, hur 1948 års händelser ändrade bilden och hur det sedan oupphörligt inträffat händelser som gjort att man behållit den ordning som infördes 1948. Den ordningen har alltså gällt hitintills — den har regeringen fattat beslut om. Nu har vi sett över bestämmelserna, och den parlamentariska nämnden har, i rättssäkerhetens intresse, föreslagit att den parlamentariska kontrollen över den särskilda säkerhetspolisen skall ytterligare utvidgas. Si . Vi har sagt att uppgifter skall regelmässigt inte utlämnas endast av den anledningen, att en person tillhör ett ytterlighetsparti. Det finns naturligtvis ett samband mellan utlämnande och registrering, och det är på denna punkt som det kan föreligga någon oklarhet. Men, herr talman, jag har ett behov av att sedan vända mig till herr Hermansson. Jag har i dag själv talat om Vietnam och ett par andra utrikespolitiska förhållanden. Finansministern har förklarat att han inte fann anledning till någon gensaga på de punkterna. Herr Hermansson erinrade — delvis inte riktigt korrekt — om att jag i allra första början av min verksamhet här i riksdagen var NATO-anhängare. Jag hade sympatier för den solidaritetssträvan som drev en lång rad av demokratiska stater samman inför det kommunistiska hotet. Man försökte ju avrusta i de västliga demokratierna, men Sovjetunionen gjorde inte några motsvarande försök. Jag har sedan lång tid anslutit mig till den svenska alliansfria linjen. Och så det viktigaste, herr Hermansson: Jag instämmer med statsministern när han säger att Ni inte skall försöka göra Er för mycket till martyr. Det är ingen som har sagt att det kommunistiska partiet som sådant driver någon infiltrationsverksamhet när det gäller polisen eller något annat vitalt avsnitt. Men vad som är alldeles klart och vad som framgår av utredningen är att den atmosfär, som det kommunistiska partiet under tidigare år och långt framåt i tiden skapat omkring sig, utsätter människor för den konflikt mellan dubbla lojaliteter som statsministern talade om. Den gör dem lättare till offer när det gäller att gå i tjänst hos andra intressen än de svenska. Statsministern var barmhärtig nog att inte citera vad herr Hermansson själv sagt på ett tidigare stadium, men långt senare än då jag talade om NATO här i kammaren. Det var vid Stalins död, då herr Hermansson uttalade: » Vår tids största folkledare och statsman, den socialistiska samhällsgemenskapens geniale mästare, kommunismens banérförare har gått ur tiden. Må Sveriges kommunister visa sitt föredöme när det gäller att förvalta arvet från vår tids störste marxist, Josef Stalin. Må Sveriges kommunister hedra Stalins minne genom att bättre tillägna sig Stalins geniala lära och låta den bli vägledande för hela den politiska verksamheten.» Herr talman! Mot bakgrund av yttranden som detta — det har förekommit paralleller senare är det inte så märkligt att den atmosfär jag talade om har uppstått bland det kommunistiska partiets anhängare och att där frekvensen av personer, som varit böjda för att tjäna andra intressen än svenska, varit särskilt stor.